Herr talman! Det är så, som tidigare har framkommit i kammaren, att statsministern i regeringsförklaringen har uttalat sig till förmån för brottsoffren. Nu säger Sigrid Bolkéus att justitieministern har uttalat sig till förmån för brottsoffren i TV och på andra sätt. Allt detta är ju lovvärt, men det är faktiskt handling som räknas. Att prata hit och dit utan att samtidigt medverka till att förbättra brottsoffrens situation med hjälp av lagstiftning eller på annat ekonomiskt sätt, ger inte det stöd som vi menar att de skall ha. Det är faktiskt oppositionen i justitieutskottet och i riksdagen som har medverkat till att flytta fram positionerna för brottsoffren, medan justitieministern och statsministern uppenbarligen talar om det men inte genomför någonting. Det är därför glädjande att vi i dag förmodligen kan flytta fram positionerna än en gång på det här området. När det gäller stödpersoner så är det bra att det finns möjligheter att ta med sig en god vän, en socialarbetare eller någon annan. Men vid en rättegång som är så oerhört formalistisk får man ett verkligt stöd bara av den som känner sig hemma i rättegångsordningen, vet vad varje avsnitt betyder och som verkligen kan informera på ett mycket konkret sätt om vad som inträffar i rättegången. En stödperson vid en rättegång är och förblir -- och skall så vara, tycker jag -- ett rättegångsbiträde, för det är bara då man känner verklig trygghet. Om det är detta man vill förmedla skall man också se till att medverka till att det blir rättegångsbiträden som skall vara stödpersoner.
Herr talman! Ju mer Sigrid Bolkéus pratar desto mer angeläget tycker jag att det blir med en utredning. Om inte annat så för att samordna alla de här uppräknade förslagen till initiativ som olika departement nu säger sig vilja ta. För att komma med konkreta förslag behövs ett ordentligt grepp om detta. Det som Sigrid Bolkéus nu har presenterat är en mycket splittrad bild av olika initiativ från olika departement. En utredning som kan ta tag i dessa frågor är absolut nödvändig.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad Berith Eriksson sade nu. För brottsoffren själva -- jag talar nu om brottsoffer utomlands -- måste det vara mycket svårt att se alla de möjligheter som faktiskt redan kan finnas. Det är angeläget att göra regelsamlingen klarare och förbättra möjligheterna. Det är värdefullt att en sådan utredning nu kommer till stånd. Det vore väl inte så svårt att erkänna detta, tycker jag. Vi får väl glädja oss åt de ambitioner som socialdemokraternas taleskvinna i utskottet har gett uttryck för här. Vi förtröstar också på utredningen.

Herr talman! Den viktigaste frågan i detta betänkande är om det nu är läge att gå vidare med en reformering av grundlagarna. Socialdemokraterna tyckte vid justeringen av betänkandet den 9 oktober att det inte fanns några förutsättningar för det. Ibland går det dock snabbt, och det är ju bra. I I måndags kom en inbjudan från statsministern till partiöverläggningar om överläggningar om en beredning av författningsfrågor. Statsministern tyckte att den bör omfatta mandatperiodens längd, den gemensamma valdagen, valsystemet, upplösningsinstitutet och regeringsbildningen. Folkpartiet och centern har i dagens betänkande en reservation om tillsättande av en grundlagsutredning. Jag utgår från att socialdemokraterna här i dag, mot bakgrund av de nya signalerna från kanslihuset, röstar för vår reservation eller åtminstone lägger ned sina röster. För trovärdigheten i politiken kan man inte ena dagen ha uppfattningen att en beredning skall tillsättas och nästa dag rösta emot sådana förslag. Människor förstår inte sådant. Det kan tyckas tröstlöst att sätta i gång ett utredningsarbete igen efter alla de överläggningar som har förekommit under 80-talet och som inte lett till någonting. När folkpartiet skrev sin motion i januari i år var jag dock optimistisk om att tiden nu skulle vara mogen. Bakgrunden var den uppblossande debatten om författningen, en debatt som ju också socialdemokraterna har deltagit i -- låt vara med delvis en annan utgångspunkt än folkpartiets. Socialdemokraterna håller på att förlora makten, och risken -- eller kanske möjligheten -- är att socialdemokraterna kommer hållas utanför regeringsmakten under lång tid framöver om de förlorar den nu. I detta perspektiv ser man räddningen i ett förändrat valsystem som premierar stora partier. Jag vill inte utesluta att socialdemokraterna också har ett ideellt mål i denna fråga, nämligen att man tror att valsystemet skall rädda landet från att det förs felaktig politik. Statsministern vill, enligt pressmeddelandet, skapa handlingskraftiga majoriteter. Men aldrig så många författningsändringar kan skapa handlingskraft hos regeringar som inte har något att vara handlingskraftiga för. Om man i valrörelse efter valrörelse mot bättre vetande går ut och lovar folk än det ena och än det andra, och därefter antingen tvingas hoppa av sina löften, eller än värre genomföra en politik som man vet är felaktig, så erroderar förtroendet och handlingskraften flyger ''putz weg''. Självklart är emellertid att partistrukturer påverkas av vilket valsystem ett land har. Frågan är då om vi i Sverige vill ändra den struktur som vårt valsystem frambringar. Uppenbarligen finns det socialdemokrater som tycker illa om att vi får allt fler småpartier och att de borgerliga partierna är självständiga partier och inte tvingas gå samman i ett nytt parti. I varje fall tycker jag att det är på sin plats att ställa frågan till Olle Svensson här i dag om det är på det sättet. Vi välkomnar naturligtvis att socialdemokraterna nu kommit på andra tankar. Men det kan inte komma på fråga att socialdemokraterna skall diktera vad en eventuell utredning skall syssla med. Så brukar det ju inte heller gå till. Vi pekar i vår motion på flera reformbehov. Kontrollmakten och skyddet för de medborgerliga fri och rättigheterna behöver förstärkas, ökat inslag av personval behöver främjas och grundlagens ställning behöver stärkas genom en förstärkt lagprövningsrätt. Alla reformer för att stärka medborgarnas ställning och inflytande måste prövas. Borttagandet av den gemensamma valdagen och ökad användning av folkomröstningsinstitutet är sådana exempel. Så vill jag något kommentera statsministerns inbjudan. Det vore naturligtvis bra att nu kunna nå ett resultat i vad avser mandatperiodens längd och också den gemensamma valdagen. Vi delar statsministerns uppfattning om behov av överläggningar om upplösningsinstitutet och regeringsbildningen. Detta indikerade inte minst vårens cirkus vid den regeringskris som vi alla då fick genomlida. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8 om valperiodens längd och den gemensamma valdagen samt reservation 20 om en ny grundlagsutredning. Det är min förhoppning att socialdemokraterna här i dag kan vara med och rösta för dessa reservationer.

Herr talman! Från centerpartiets sida har vi år efter år träget motionerat i grundlagsfrågor. Det har rört sig om stora och viktiga ting och mindre, men likafullt intressanta saker. Vi har fått föga resonans för våra krav och därför har vi ständigt reserverat oss. I år verkar det emellertid som om det börjar röra sig i den här frågan. Vi konstaterar att även folkpartiet har rest krav på en utredning, som skall se över en lång rad frågor. Folkpartiet och centern har då enat sig om en gemensam reservation, reservation 20 om en ny grundlagsutredning, som jag härmed yrkar bifall till. Denna utredning skall naturligtvis ta upp en lång rad av de frågor som anges i vår ganska omfattande motion. Elisabeth Fleetwood gjorde stor affär av ett särskilt yttrande som moderaterna har avgivit, ett yttrande som är något slags brasklapp. Som läget är nu har moderaterna chansen att ansluta sig till reservation 20. Det skulle innebära ett klart besked från moderaterna om var man står i den här frågan. Jag utsträcker gärna det erbjudandet till socialdemokraterna och andra som inte har varit med på reservationen, att bidra till att detta blir ett majoritetsförslag i slutändan. Det skulle stämma väl med de signaler som nu har kommit från statsministern och som Birgit Friggebo redovisade alldeles nyss. Det är uppenbart att socialdemokraterna inte längre driver kvartalspolitik, utan de driver t.o.m. veckoslutspolitik. Så länge förändringarna går i positiv riktning, får man vara glad över alla omvändelser som förekommer. Jag ser alltså med ett visst intresse fram emot Olle Svenssons inlägg i debatten. Många av de frågor som behandlas i betänkandet skulle förtjäna ganska omfattande diskussioner. Allesammans, bortsett från några få, är ju viktiga frågor. Tiden medger dock inte att vi går på djupet i alla frågor, men jag vill ändå nämna några. Jag vill anknyta till en tes som vi i centerpartiet envist drivit år efter år, nämligen att man bör se till att grundlagen är i ett sådant skick -- fräsch, brukar man säga -- att den kan tillämpas utan att det uppstår konflikter här i kammaren om vad grundlagen egentligen innehåller. En del av de krav som vi ställer på en ny utredning är att den skall se över de bestämmelser som visat sig vara svåra att tillämpa och som har åstadkommit stridigheter här i kammaren, där besluten har efterlämnat en viss bitterhet. Jag har svårt att förstå motståndet mot en sådan genomgång. Grundlagen skall vara så klar och redig som möjligt. Detta anknyter till vad som sägs i reservation 3 rörande lagprövningsrätt, författningsdomstol m.m. Jag är av den bestämda uppfattningen att om lagprövningen skulle visa sig få stor omfattning eller om det skulle uppstå behov av författningsdomstol, är detta ingenting annat än ett tecken på att vi har en dålig grundlag. Detta innebär att det uppstått tvister som inte har kunnat lösas och att grundlagen har en sådan utformning att man inte omedelbart kan se vad den har för innebörd. För min del anser jag att grundlagen inte skall tillåtas förfalla och att man inte skall låta ett gäng jurister ta över bedömningen av den egentliga innebörden, utan det skall riksdagen bestämma. Det skall finnas klara, rediga regler för det politiska arbetet. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 3. Det finns ett helt smörgåsbord med viktiga förslag som centerpartiet står bakom. De allra flesta av dessa förslag återfinns i vår motion till årets riksdag. Det gäller bl.a. folkomröstningsinstitutet. Vi tycker att det är väldigt konstigt att reglerna vid rådgivande folkomröstning, dvs. folkomröstningar i allmänna ämnen, är oklara och diffusa och så svåra att praktisera, att man i åratal efter en folkomröstning håller på att tvista om vad resultatet blev. Så skall det inte vara. Vi menar att det skall finnas distinkta regler. Vi anknyter i vår motion till de bestämmelser som gäller för folkomröstning i grundlagsfrågor. Man kan i varje fall fundera på om det inte är den lämpliga ordningen. Så har man det t.ex. i Det finns mer att säga om rösträttsreglerna. Elisabeth Fleetwood tog upp dem. Det är naturligtvis konstigt att en grupp medborgares rösträtt är reglerad enbart i vallagen och inte i grundlagen. Alla medborgares rösträtt bör enligt vår mening vara reglerad i grundlagen. Det har vi arbetat för länge. Frågan om mandatperiodernas längd och en gemensam valdag är gamla tvistefrågor. Jag har faktiskt uppfattat den socialdemokratiska ledningens skrivelse, som vi fick del av häromdagen, som om man nu vore beredd att diskutera inte bara mandatperiodens längd utan också frågan om en delning av valen för kommuner resp. riksdagen. Det skulle vara ett stort framsteg. Man skulle kunna lyfta fram kommunerna och särskilt landstingen, som vi i centern gärna vill ge en annan ställning i länet. Vi skulle få lokala och regionala val vid ett tillfälle och riksdagsval vid ett annat. Det skulle naturligtvis vara en stor fördel för demokratin, inte minst på det lokala och regionala planet. I vår motion tar vi också upp personval. I den allmänna debatten har det cirkulerat alla möjliga förslag. En del är kloka, och andra är mindre kloka. Det är lätt att säga att det skall vara personval, men man måste fundera på hur det skall fungera. Jag vill gärna understryka att de propåer som har förekommit om majoritetesval, där man säger att detta är personval framför alla andra val, inte är med sanningen överensstämmande. Majoritetsval är ingen form av personval. Ur den synpunkten är majoritetsval inget att eftersträva. Vad innebär majoritetsval? Det innebär att det finns en kandidat för varje parti i varje valkrets. Man har annars ingen chans att vinna i valkretsen, eftersom bara ett mandat står på spel. Det innebär att man inte har något alternativ om man vill rösta på ett visst parti. Man får rösta på partiets kandidat om man inte vill rösta på ett annat parti. Erfarenheter från England och andra länder visar också att väl kvalificerat och duktigt folk slås ut när vinden blåser emot ett parti. Som exempel kan nämnas Winston Churchill, som blev utslagen med dunder och brak när det gick dåligt för hans parti i England. Majoritetsval är således ingen form av personval i egentlig mening. Det är en myt som man bör försöka utrota, ju snabbare, desto bättre. Det finns naturligtvis andra former av personval. Här har förekommit förslag om att man skall gå så långt som i det finska systemet. Jag tycker faktiskt inte det, och det tycker egentligen inte de finnar som man har talat med heller. Det finns nämligen nackdelar med det finska systemet. Det medför att man kan bli vald med ett mycket lågt resultat om det finns en stor spridning inom ett parti. Det främjar naturligtvis också kändisskap av olika slag. Det är i och för sig inget ont i det. Kändisar kan också vara bra politiker, men det skall inte vara avgörande för om man blir vald. Jag tycker att man skall ha ett sådant system som vi har föreslagit i olika utredningar. Man skall väga personvalsröster mot partiröster, dvs. ett fakultativt system där väljaren kan rösta på parti eller på person. Då lyfter man fram personmomentet. Det tycker jag är viktigt. Samtidigt får man inte den meningslösa splittring som ett absolut personval kan leda till. Jag tänker inte ta upp förslaget om antalet ledamöter i riksdagen. Jag tycker att det är ett ickeapolitiskt förslag. Det innebär att man vill att tjänstemän och andra skall ta över mer och mer. Vi vet själva hur hårt pressade och ansträngda vi politiker redan är i det här arbetet. Blir det alltför få ledamöter från ett parti blir det naturligtvis ogörligt att upprätthålla den överblick eller den detaljkunskap som man bör ha. I det socialdemokratiska pressmeddelandet sades att man vill ta upp formerna för regeringsbildningen. Det tycker jag är bra. Det är särskilt ett inslag som har uppmärksammats och där vi sedan flera år tillbaka har drivit en särlinje från centerns sida, som nu börjar få resonans i den allmänna debatten. Vi har påpekat den konstiga omständigheten att en regering som är utsedd av riksdagen, ansvarig inför riksdagen och som kan avsättas av riksdagen kan upplösa riksdagen och skicka hem folkets valda ledamöter. Jag brukar ta liknelsen med en bolagsstyrelse och en bolagsstämma. Ingen i affärslivet skulle på allvar föreslå att bolagsstyrelsen skulle kunna upplösa stämman. I föreningslivet skulle ingen heller komma på tanken att en styrelse skulle kunna avskaffa ett ombudsmöte. Här i riksdagen har vi dock denna märkliga ordning, som jag tycker bör avskaffas. Skall riksdagen upplösas och det skall anordnas nyval, bör det vara en sak för riksdagen själv att besluta om. Det finns också andra frågor i anslutning till denna fråga om regeringsbildningen som man gott kan studera enligt vår mening. Jag yrkar således bifall till vår reservation nummer 15, som vi dessvärre är ensamma om. Men det kommer väl att ändra sig så småningom när tiden får verka ytterligare. Det finns naturligtvis vissa oroande inslag i det utspel som socialdemokraternas ledning gjorde häromdagen och som så vitt jag kan förstå även överraskade de socialdemokratiska KU ledamöterna. Som Birgit Friggebo sade satt socialdemokraterna i KU och intog en ståndpunkt, och efter en vecka kom det ett helt annat budskap från ledningen. Det finns vissa inslag som naturligtvis är värda att diskutera, men jag tror inte att de leder någonstans. Det gäller förslagen om förändringar i valsystemet. Jag har redan tidigare sagt att majoritetsval inte innebär något personval. Majoritetsval är över huvud taget en primitiv form när man skall utse representanter till en församling. Det är en gammaldags, förlegad och primitiv form som vi inte har anledning att gå tillbaka till. Det proportionella systemet har enligt min mening kommit för att stanna. Man kan diskutera hur det proportionella systemet i sin tur bör se ut. Det har framförts synpunkter även på detta. En del vill ta bort spärren helt och hållet. Andra vill sänka den, och andra återigen vill höja den. Socialdemokraterna har litet mumlande talat om någon annan form för premiering av stora partier än en ändring av spärren. Jag har ännu inte lyckats få några klara besked från socialdemokraternas sida om hur ett sådant system skulle se ut. Jag tror att det förslaget faller redan på tekniska grunder. Jag har svårt att se hur man skulle kunna konstruera ett sådant system så att det fungerar rent tekniskt. Min mening i denna fråga är att 4-procentsspärren fungerar ganska hyggligt. Jag är inte någon anhängare av att riksdagen fylls med små partier, men om man vill mota det tycker jag att man får driva den frågan i den allmänna politiska debatten. Man bör inte ta till alltför restriktiva bestämmelser när det gäller representationen i denna kammare. Det är förresten inte säkert att det skulle hjälpa att höja spärren till 5 %. Det vet man ingenting om. Jag tycker att spärren skall finnas kvar på 4 %. Jag erkänner att det naturligtvis kan bli besvärligt med alltför många partier i riksdagen. Vi vet ju inte hur många det kan bli. Det kanske kan bli sju, åtta, nio eller tio partier. Det är dock en sak för den öppna allmänna opinionsbildningen. Om det blir flera partier i riksdagen måste riksdagen hantera även detta. Härigenom har jag yrkat bifall till reservationerna nummer 3, 15 och 20.

Herr talman! Jag visste inte att moderaterna var så hårt bundna till socialdemokratiska ståndpunktstaganden. Vi från centerpartiet föredrar att driva vår egen linje i olika frågor oavsett var socialdemokraterna ställer sig. Men vi blir naturligtvis glada när vi ser att det har skett en omsvängning. Och Elisabeth Fleetwood kan ju så att säga räta upp detta genom att uppmana de sina att rösta på vår reservation om en grundlagsutredning här i sluttampen. Jag är litet konfunderad över de samlade ställningstagandena från moderaterna i detta betänkande. På en del punkter föreslår nämligen moderaterna utredning. Men när det kommer till helheten går moderaterna emot detta. Det förefaller mig vara mycket märkligt. Om man skulle ha gått efter den argumentation som fördes i utskottet, så borde moderaterna inte ha krävt utredningar på något område, eftersom de hela tiden har sträckt armarna i luften och sagt att det är meningslöst att föra fram sådana krav. Men på en del punkter kräver de alltså utredning, men inte när det gäller det övergripande kravet på en ny grundlagsutredning.

Herr talman! Demagog eller inte, Elisabeth Fleetwood, jag har bara beskrivit läget precis som det är. Om moderaterna uppfattar en verklighetsbeskrivning som en demagogisk framställning, får det naturligtvis stå för moderaterna. Jag kan inte hjälpa att sanningen ser ut på detta sätt.

Herr talman! Jag vet inte om det är så meningsfullt att diskutera hela detta betänkande just nu. Sedan betänkandet justerades för knappt en månad sedan har regeringen nämligen hunnit välta hela bordet och ställa till stor förvirring när det gäller författningsfrågorna. Jag förmodar att det har skett under stor häpnad från de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Den debatt som nu har förts om en ny grundlagsutredning är en intressant debatt. Men det är litet svårt att så här omedelbart ta ställning när det gäller en ny politisk situation. Men om vi hade vetat mer om vad regeringen hade planerat, skulle vi ha kunnat fundera på frågan om vi inte borde ha en grundlagsutredning i stället för att partiledarna skall diskutera grundlagsfrågorna och att det skall tillsättas en parlamentarisk beredningsgrupp. Men allmänt sett råder det en mycket stor förvirring nu i fråga om avgörande grundlagsfrågor, och stora delar av vår författning skall tydligen i strid mot konstitutionsutskottets majoritets ställningstagande ses över och helst förändras. Låt mig säga att vi i vänsterpartiet är naturligtvis beredda att delta i samtal kring vissa frågor, t.ex. mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen. Men vi vänder oss bestämt mot själva utgångspunkten för regeringens förslag så som det kommer till uttryck i pressmeddelandet för någon vecka sedan. Minoritetsregeringen har problem och vill därför ändra demokratins spelregler. För att spetsa till det en aning tycker regeringen att den har för litet auktoritet och vill därför ha en mer auktoritär författning. Nya politiska rörelser skall stängas ute. Mindre partier skall missgynnas och större skall favoriseras. Men, herr talman, jag tror inte att vi lever i en Weimarrepublik där demokratin är i gungning. Demokratin är starkt förankrad i vårt land och bland riksdagens alla partier. Påståendena om att de nuvarande svårigheterna har att göra med att vi har fått in ett nytt parti i riksdagen eller att de mindre partierna har fått den mandatutdelning som valet gett dem rätt till är inte korrekta. Däremot är det riktigt att det nuvarande partiväsendet i viss mån befinner sig, om inte i kris så i stora svårigheter. De gamla partiapparaterna gungar. Det är svårt att få nya medlemmar och människor att engagera sig i det politiska arbetet inom ramen för partierna. Grundläggande förändring och förnyelse behövs. Och det kräver självprövning på många håll. Men de problemen löses absolut inte genom manipulativa ändringar av vår författning som skulle göra det svårare för vissa politiska strömningar att komma till uttryck. Då tror jag i stället att föraktet för politik och politiker kommer att öka. Konstitutionsutskottet har en alldeles särskild förpliktelse att vakta våra grundlagar. Det är därför utomordentligt oroväckande att man på en del håll försöker hålla konstitutionsutskottet och de konstitutionella frågorna utanför den nuvarande anpassningsprocessen till EG. Det är ju helt uppenbart att såväl EES-avtal som ännu mer ett medlemskap i EG kräver grundläggande förändringar av den svenska grundlagen. Jag tror att man kan inta den ståndpunkten vare sig man är för eller emot ett svenskt medlemskap. Nyligen besökte konstitutionsutskottet EG institutionerna i Luxemburg och Bryssel. Den information vi då fick tycker jag ytterligare bekräftar att EG-frågan är en stor grundlagsfråga. EG-domstolen i Luxemburg har en enorm makt, och detsamma skulle förmodligen gälla en kommande EES-domstol. Detta system går omöjligen att förena med våra nuvarande grundlagar. Jag vill bl.a. hänvisa till 11 kap. 1 § Om det nu skall bli partiledaröverläggningar om grundlagsfrågorna bör, tycker jag, i första hand de EG-relaterade problemen tas upp. Då kommer slutsatsen säkert att bli att den nuvarande tidtabellen för ett EES-avtal är helt ohållbar. Ett avtal kräver grundlagsändringar, och några sådana förslag är väl knappast att vänta före den 14 december i år. Från vår sida kommer vi aldrig att gå med på att vränga grundlag för att påskynda avtal med de Europeiska gemenskaperna. Herr talman! Vänsterpartiets ställningstagande i alla de enskilda grundlagsfrågor som behandlas i betänkandet framgår av utskottets skrivning och i förekommande fall av våra reservationer. Våra ställningstaganden lär vara väl kända. Sålunda motsätter vi oss att domstolar och en eventuell författningsdomstol skall få ökad bestämmanderätt på bekostnad av demokratiskt valda instanser. En sådan ordning skulle öppna för en politisering av domstolarna och en ytterligare marginalisering av riksdagen. För dagen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 6, där vi vill ge invandrare möjlighet att delta i riksdagsval.

Herr talman! Fastän jag inte har suttit i riksdagen så länge, känns det här betänkandet till stor del redan gammalt, eftersom frågorna inte har kommit längre trots flera års utskottsarbete. Jag ser det väldigt allvarligt ur demokratisynpunkt att valda riksdagsledamöter kan sitta och behandla viktiga grundlagsfrågor i flera år utan att det händer något och att utskottsmajoriteten sedan skriver fast sig i åsikter som slås sönder över en natt av ett enkelt pressmeddelande från regeringen. Är det verkligen vad ni socialdemokrater kallar för demokrati? Jag tar ett flagrant exempel. Utskottsmajoriteten skriver om mandatperioder och skilda valdagar: ''Enligt utskottet är det viktigt att debatten fortsätter i denna liksom i en rad andra författningsfrågor. Syftet bör vara att nå lösningar vilka har stöd av en bred riksdagsmajoritet. Utskottet gör dock liksom när frågan senast behandlades bedömningen att förutsättningarna för en sådan lösning ännu inte föreligger - -.'' Motionerna avstyrks. Regeringen gör en annan bedömning. Alltså kan tydligen debatten gärna få fortgå som ett slags skådespel hos oss i KU, tills regeringen får så stor kris i sin förda politik att den anser att frågorna skall ses över i samband med det den kallar för en ekonomisk kris. Jag för min del tyder detta väldigt tydligt till att den största krisen i Sverige i dag är den demokratiska. En fråga som jag anser att man bör ställa sig är om det över huvud taget är lönt för KUs majoritet att behandla grundlagsfrågor, när de sedan ändå blir så vulgärt överkörda av sitt eget partis ledning som i det här fallet. Regeringen aviserade alltså i ett pressmeddelande i samband med skrivelsen om den ekonomiska politiken att man nu vill ha en författningsberedning, trots att de egna ledamöterna i KU avstyrkte flera yrkanden om sådant bara dagarna innan. När det visas en sådan brist på demokratiskt handlande kan man befara det värsta av syftena med en så hastigt påkommen författningsöversyn. I syftet för regeringens grundlagsberedning står inget om den demokratiska krisen, det utanförskap som allt fler väljare känner för politiken och vad man skall göra för att komma till rätta med krisen. Däremot är man mycket bekymrad över att regeringen inte är tillräckligt handlingskraftig. Har ni socialdemokrater aldrig slagits av att den bristande handlingskraften beror på er själva och inte på andra saker runt omkring? Från grön synvinkel är det helt klart att vi i dag behöver nya angreppsvinklar på det politiska arbetet för att få människor mera aktiva i politiken. Vi har reservererat oss till förmån för flera förslag om hur detta skulle kunna se ut, både i detta betänkande och i andra förslag som har lagts fram för riksdagen. En del av de förändringar som vi kräver i reservationer och som majoriteten avstyrker är nu aviserade i beredningen. Även om jag är tveksam till det syfte som pressmeddelandet andas, är vi från miljöpartiet beredda att ingå i förhandlingarna. Men vi säger helt nej till majoritetsval, då detta inte leder till någon fördjupning av demokratin utan bara är en utslätning. Bara vetskapen om valdeltagandet i de länder som har majoritetsval borde göra att man avskrev frågan om majoritetsval för all tid, om man nu tycker att demokrati och delaktighet i politiken är viktiga. Herr talman! Detta blev mycket om turerna runtikring det betänkande som vi här i dag skulle debattera, men eftersom förutsättningarna drastiskt har förändrats av regeringens pressmeddelande, anser jag det vara väl så viktigt att diskutera formerna för besluten som själva betänkandet, eftersom majoriteten i utskottet tydligen inte har något att säga till om över huvud taget. Jag skall dock i avslutningen av anförandet ta upp några speciella frågor i betänkandet som inte finns med i regeringens förslag till beredning, även om det egentligen känns meningslöst att ta upp dem här eftersom KUs majoritet ändå inte verkar ha något inflytande i dessa frågor. Rösträttsåldern är också en mycket viktig fråga. Väldigt många unga människor i dag känner sig utanför politiken och kan inte engagera sig. Vi har ett rösträttssystem som gör att de inte får börja rösta när deras skolplikt är avslutad och de skall ha fått en undervisning som ges i samhällsfrågor. Vi tycker att rösträttsåldern skall sänkas till 16 år. Rösträttsregler för invandrarnas rösträtt tycker vi självfallet skall ändras så, att många av de människor som bor i Sverige, verkar och är delaktiga i den politiska processen i Sverige skall ha rösträtt. Vi tycker att mångsyssleriet i politiken måste begränsas starkt. Vi har skrivit en reservation om detta. Då det gäller folkpartiets och centerns reservation 20 om en heltäckande utredning av grundlagsfrågorna har vi inte stött den i utskottet, eftersom vi inte vill ha vissa av de frågor som partierna står för utredda över huvud taget. Men vi överväger nu att med anledning av det uppkomna läget stödja den i en kommande votering. Herr talman! Jag står bakom samtliga de reservationer som miljöpartiet de gröna står för i detta betänkande, men eftersom jag inte tänker begära votering på alla nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 4, 6, 8, 10 och 13. Eftersom regeringen har avviserat en beredning av flera av de frågor som berörs i reservationerna, förutsätter jag självfallet att vi får majoritet i åtminstone de frågor som skall ingå i beredningen.

Herr talman! Den svenska folkstyrelsen är representativ och parlamentarisk. Det innebär att de centrala politiska besluten fattas av valda företrädare för övriga medborgare. Det innebär också att regeringen för sin auktoritet är beroende av majoritetsförhållandena i riksdagen. Vi har 20 års perspektiv på hur valsättsregler, enkammarsystem och treåriga mandatperioder fungerat sedan de började tillämpas i 1970 års val. Erfarenheterna är blandade. Det finns naturligtvis många positiva ting att påpeka. Många viktiga beslut har fattats inom ramen för det svenska folkstyret. Det har i många fall skett genom samverkan över de politiska blockgränserna. Jag deltog 1969 i det definitiva grundlagsbeslutet om ett nytt valsystem, övergången till enkammarriksdagen och treåriga mandatperioder. Jag ser i gamla protokoll att jag inte angav några betänkligheter då det gällde att medverka till promulgeringen av den grundlagsändring som gjordes efter beslutet närmast före 1968 års val. Men inför grundlagsbeslutet 1973 sade jag följande: Jag föredrar en fred på författningsområdet med vissa negativa följder framför ett öppet krig mellan de politiska partierna med ett småfuttigt gräl om de demokratiska spelreglerna. Jag kan acceptera kompromissen -- visserligen utan entusiasm, men med respekt för partiernas vilja att söka sig ur en återvändsgränd. Samtidigt varnade jag redan då för att ett valsystem med proportionell millimeterrättvisa ovanför fyraprocentsspärren skulle kunna leda till en permanentning av vad jag kallade en minoritetsoch splittringsparlamentarism. Under förutsättning att det inte sker några drastiska förändringar i partiernas styrkeförhållanden skapar valsystemet, menade jag, ett sådant läge att de två väsentliga alternativen antingen blir en minoritetsregering eller en koalitionsregering. Jag vill inte i dag skryta med att vara särskilt förutseende. Men nog borde väl ändå mina meddebattörer kunna hålla med mig om att en av parlamentets viktigaste uppgifter i ett parlamentariskt system är att utgöra en bas för regeringsmakten. Vi har nu kommit i ett läge som påminner om perioden från 1920 och en tid framåt, då det här liksom i flertalet länder på den europeiska kontinenten visade sig omöjligt att bilda majoritetsregeringar. Bristen på handlingskraft hos dessa regeringar har av forskare tolkats som en av orsakerna till den demokratins kris som drabbade Europa på 30-talet. Sverige slapp den krisen genom det samarbete som i början av 30-talet växte fram mellan socialdemokraterna och bondeförbundet. I dag står vi inför risken att medborgarna upplever vår demokrati som lika oförmögen nu att lösa medborgarnas problem som var fallet under 20 talets s.k. tuvhopparparlamentarism. Vad hjälper det om vi har proportionell rättvisa i fråga om valregler om resultatet blir en splittring inom parlamentet som leder till handlingsförlamning och till att folkets intentioner inte kan förverkligas? Debatten här i dag tycker jag har varit ganska mogen. Det har inte varit så mycket av stora ord, och det tycker jag är bra. Hans Leghammar utgjorde kanske ett undantag. Men jag vill understryka vad professor Jörgen Westerståhl, sekreterare i den Sandlerska författningsutredningen en gång sade: Om man kräver förändringar i ett proportionellt valsätt tycks det bli så, att man ständigt får den anklagelsen riktad mot sig att man vill begå övergrepp. Få vill medge att strävan i stället kan vara att skapa en mer effektivt arbetande demokrati. Jag tycker att Birgit Friggebos anförande här i dag på ett bra sätt skilde sig från vad hon sade i går, då hon liksom menade att vad socialdemokraterna nu vill är att skapa överrepresentation för det egna partiet. Men i dag var hon alltså mycket mera nyanserad. Jag vill här peka på vad som nyligen stod i Dagens Nyheter på ledarsidan i samband med en del mycket egendomliga debattinlägg riktade mot socialdemokratin. Det började med en fråga: Är nu socialdemokraterna ute efter att med nya valregler säkra den majoritet som väljarna inte vill ge dem? DN gav själv svaret: Reaktionen är kortsynt. Oppositionen bör konstruktivt medverka i den beredning om författningen som regeringen vill tillsätta. Bristerna i den gällande konstitutionen drabbar inte ett parti utan handlingsförmågan för svensk demokrati. Valsättet, mandatperiodens längd, spärren och upplösningsinstitutet kan här nämnas som lämpliga förhandlingsspörsmål partierna emellan. Varför skulle inte partierna, utan att låsa sig i förväg, kunna delta i diskussioner om dessa väsentliga inslag i vår författning? Med tanke på den nu aktuella ekonomiska krisen, som av många också betraktas som en politisk kris, vill jag säga att det finns särskild anledning att peka på behovet av en förlängning av mandatperioden. Som DN skriver behöver den förlängas, så att inte en regering under huvuddelen av mandatperioden befinner sig i skuggan av valrörelser, den just gångna och den strax kommande. Det är viktigt att regeringar får längre tid för planering och beslutfattande. Många har här försökt skapa en motsättning mellan KUs majoritet och regeringen. Jag vill verkligen dementera att vi socialdemokrater på något sätt skulle ha blivit överkörda av regeringen. Med tanke på vad som står att läsa i utskottsmajoritetens skrivning under punkten 5 om mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen samt under punkten 14 om en ny grundlagsutredning har jag svårt att instämma i exempelvis Bertil Fiskesjös slutsatser här. Utredningskravet i reservationen går ju ut på att riksdagen skall besluta om en lösning enligt det borgerliga receptet, alltså skilda valdagar. Men inte innebär regeringens inbjudan att man platt lägger sig för detta borgerliga krav. Vad som sägs i majoritetsutlåtandet är att debatten bör fortsätta och syfta till att nå fram till lösningar, vilka har stöd av en bred riksdagsmajoritet. Det är ett öppet ställningstagande som så småningom mycket väl kan leda fram till uppgörelser. Det är i varje fall en inbjudan till samtal. Centerns och folkpartiets krav på en grundlagsutredning, såsom detta framställs i deras reservation, omfattar en rad frågor, både juridiska och statsrättsliga, har regeringen ingalunda tänkt sig att ta upp i det här sammanhanget. Det finns därför alls inte anledning att rösta för den reservationen. Däremot säger utskottsmajoriteten uttryckligen i sin skrivning att det är angeläget att den författningspolitiska debatten fortsätter i syfte att nå de eftersträvade breda politiska lösningarna. Men det kan ju inte ske genom att ett parti dikterar för ett annat hur en sådan lösning skall se ut. Regeringens inbjudan till partiledaröverläggningar -- lägg märke till att jag säger partiledaröverläggningar och inte en ny författningsutredning, för vi har haft tillräckligt med utredningar -- ligger helt i linje med vad majoriteten skriver. Vi önskar en debatt som fullföljs genom överläggningar mellan de politiska partierna, där vi försöker att komma fram till breda politiska lösningar, såsom det står i vårt utskottsbetänkande. Fru talman! Jag tycker faktiskt -- det säger jag trots Hans Leghammars påhopp -- att vi har ett bra samarbetsklimat i vårt utskott. Vi har kunnat genomföra beslut som verkligen har varit värdefulla. Det bör göra det möjligt att visa öppenhet mot varandra inom ett frågeområde där vi har all anledning att här i riksdagen eftersträva consensusbeslut. Jag skall inte i övrigt kommentera betänkandet, i vilket 42 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden tas upp och avstyrks av utskottet.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

Fru talman! Det är alltid intressant att lyssna på Olle Svensson när han gör sina långa, svepande och perspektivrika genomgångar av erfarenheterna från ett långt ''författningsliv''. Det hindrar inte att jag på många punkter menar att Olle Svensson har fastnat i frågeställningar, som möjligen kunde kännas aktuella och möjliga att realisera på 60 talet, när gamla författningsutredningen arbetade. Det är en ny tid nu, och jag tror att alla tankar på att t.ex. införa majoritetsval i vårt land är dömda att bli spolade så snart dessa tankar skall synas litet närmare. Det var svårt redan för författningsutredningen att klara en sådan enkel sak som de uppställningskretsar som man laborerade med i sitt betänkande. Jag kan se framför mig hur det skulle se ut om vi skulle dela upp Sverige i enmansvalkretsar. Det är i och för sig en teknisk fråga. Det som är av intresse i detta sammanhang är att ett majoritetsval inte förändrar förutsättningarna för att föra en bra politik som entusiasmerar medborgarna och får dem att sluta upp kring rösturnorna och stötta de politiska partierna. Det är, som någon har sagt tidigare i debatten, precis tvärtom. Det är i de länder där man har proportionella val som man har ett högt valdeltagande och förhållandevis starka partier. Ett val ägde rum i USA i går -- beroende på tidslinjerna i det väldiga landet kanske i dag också. I vissa områden kan man konstatera att valdeltagandet är nere i 20--30 %. Där har man majoritetsval. Valdeltagandet i England är heller ingenting att skryta med. Jag tror att vi kan lämna den diskussionen, för den är inte aktuell. Som jag sade tidigare tycker i varje fall jag att majoritetsval är en primitiv form för valsystem. I övrigt angav Olle Svensson inte så många åsikter i några ärenden, utom att regeringen borde förstärkas. Men det finns motsättningar i det han ändå sade. Ta en sådan sak som mandatperiodens förlängning. Vi har länge tyckt att den skulle förlängas, men vi vill ha skilda valdagar så att den kommunala demokratin stimuleras. Men vad är det för nytta med förlängda mandatperioder om vi har det nuvarande upplösningsinstitutet kvar? Det innebär bara ökade möjligheter till riksdagsupplösning och val ännu tätare än vi har för närvarande.

Fru talman! Olle Svensson gav en ganska alarmerande skildring av situationen i landet. Han drog paralleller till den parlamentariska förfallsperioden under 20-talet. Han talade om demokratins kris. Det gör mig ganska orolig. Med tanke på de här beskrivningarna och med tanke på att regeringen har inbjudit till partiledaröverläggningar kring författningen i nästa vecka, tycker jag att man måste ta sig en funderare på kravet i reservation 20 om en ny grundlagsutredning.

Om en sådan kommitté skall tillsättas och nya förslag i grundlagsfrågorna snabbt skall läggas fram efter en partiledaröverläggning, verkar det som om någon slags paniksituation råder i landet. Jag är inte överens med Olle Svensson om den beskrivningen. Det finns problem och det råder en kris, men jag håller inte med om att grundlagsfrågorna skall hanteras på det sättet. Jag har under debattens gång funderat på frågan. Jag bli ännu mer fundersam efter Olle Svenssons inlägg. Detta är en fråga som man inte kan stå i talarstolen eller sitta här i kammaren och bestämma om, utan man måste diskutera den i sin partigrupp. Den måste bli föremål för seriösa funderingar och överläggningar. Men med tanke på det som har hänt under debatten vill jag, fru talman, yrka på återremiss av detta betänkande till konstitutionsutskottet, inte minst med tanke på de överläggningar som skall ske nästa vecka på

Fru talman! Jag begärde replik när Olle Svensson gjorde en recension av debatten. Han kallade detta för en mogen debatt. Det var trevligt att höra. Men det fanns ett visst litet undantag, möjligen. Det var Jag tycker faktiskt att Olle Svensson, med sin journalistiska bakgrund, måste bygga på reell kritik när han gör denna typ av svepande formuleringar. Då får man faktiskt tala om för den man recenserar vad det är för omoget som han har fört fram. Det är en ganska hård beskyllning som Olle Svensson för fram. Jag kräver faktiskt att få besked om vad det var i mitt första anförande som var omoget. Eftersom det andra som fördes fram var moget, kan inte tolkningen vara någon annan än att mitt anförande var omoget. Jag tycker att det är hederligt att diskutera i sak och inte i svepande formuleringar. Till sakfrågorna: Olle Svensson sade någonting om att medborgarna uppfattar handlingsförlamningen i svensk politik som en stor kris. Ja, det anser jag också. Men vad innebär handlingsförlamningen? Det är vi definitivt inte överens om. Ur min synvinkel handlar det om socialdemokratins kris. Socialdemokraterna kan inte regera landet och kan inte plocka ihop majoriteter i viktiga centrala frågor. Att reda ut detta med en författningsberedning som skulle bana väg för majoritetsval är väl i alla fall inte demokrati? Bo Hammar förde fram funderingar om återremiss av det här betänkandet. Jag tycker personligen att det verkar rätt klokt i det uppkomna läget, eftersom det är KU som bereder grundlagsfrågor. De här frågorna som nu skall tas upp i olika överläggningar är icke beredda av KU. Jag kräver att det skall göras en sådan beredning. Vi övervägde tidigare i debatten att rösta med centern och folkpartiet om en bred grundlagsdebatt. Men i första hand tänker jag uppmana mina partivänner att rösta för Bo

Fru talman! Först till frågan om beredning eller utredning. Jag tycker att det är fullständigt självklart att man i sådana här viktiga frågor skall ha den utredningsform som vi är vana vid, nämligen att man har en utredning och inte en beredning som sitter i slutna rum, då vi inte ens vet riktigt vad slutresultatet är av sådana förhandlingar, och inte får en särskilt öppen redovisning. Dessutom tycker jag att det av Olle Svenssons anförande framgick att man inte kunde acceptera att en rad frågor nu skulle tas upp i detta arbete. Det indikerar ju det som jag antydde i mitt anförande men inte trodde var sant, nämligen att socialdemokraterna nu skall försöka diktera att det är deras frågor -- de frågor som de aktualiserar med anledning av den ekonomiska krisen -- som skall tas upp i en utredning eller i en beredning. Olle Svensson tyckte att jag hade ett annat tonläge i dag än vad jag hade i går. Ja, det är mycket möjligt, men i sak var det exakt detsamma som jag yttrade i dag. Vi har alltså ett läge där ungefär 20 % av folket säger sig inte i dag kunna peka ut vilket parti de skall rösta på. Detta är en mycket allvarlig signal till alla partier, och kanske inte minst till regeringspartiet. Men att därför säga att demokratin skulle befinna sig i en allvarlig kris i Sverige, det tycker jag är att gå för långt. Tvärtom kan jag tycka att det är en sund reaktion från medborgarna. Då är frågan: Hur skall vi ta åt oss denna signal? Är det motiverat att säga att man skall börja förändra valsystemet? Det tror jag inte alls påverkar människors vilja att gå till val. Vi måste ju se efter vad det är som har förorsakat detta bristande förtroende. Det handlar bl.a. om att en del partier har gett fullständigt orealistiska löften i valrörelsen och sedan tvingats att antingen föra en felaktig politik eller svika sina löften. Det handlar om att vi har ett regeringsparti som inte har sådan styrfart att det kan föra en politik som får förtroende hos människorna. Det handlar också, när det gäller att skapa majoriteter här i kammaren, om att hålla överenskommelser. Vi i folkpartiet har träffat överenskommelser med socialdemokratiska regeringar och gång på gång blivit svikna. Man har funnit en annan samarbetspartner utanför parlamentet, nämligen LO, som inte är representerat här som ett parti eller en enskild organisation. Detta skapar bristande förtroende.

Fru talman! Hans Leghammar påstod att vad socialdemokraterna står för i konstitutionsutskottet är ingenting att bry sig om, för det styrs av andra; deras ställningstaganden har ingen som helst betydelse längre. Det tycker jag var ett slag under bältet. Jag försökte i mitt anförande -- det vill jag också säga till Elisabeth Fleetwood -- ge litet perspektiv, hur jag under mer än 20 år här i parlamentet har uppmärksammat dessa frågor. Riskerna med att vi inte kan lösa medborgarnas problem -- är det ingen intressant fråga? Vi kan hamna i en författning med ett valsätt som inte underlättar våra möjligheter att lösa medborgarnas problem utan försvårar dem genom partisplittring. Se på borgerlighetens splittring -- svårigheterna att gemensamt redovisa alternativ inför väljarna! Detta tycker jag är en självklar och intressant debatt att föra. Jag har inte sagt att jag i dag tror att man kan införa majoritetsval i enmansvalkretsar. Men jag tror att man bör kunna diskutera ett valsystem som premierar inte bara ett parti utan också partikonstellationer som vill redovisa sina program i förväg och uppträda enhetligt inför väljarna. Den diskussionen måste vi föra. Vi bör, Bertil Fiskesjö, diskutera frågan om mandatperiodens längd. Den frågan har också samband med upplösningsinstitutet. Själv anser jag det viktigt att man, om man i ett visst parlamentariskt läge kör fast, skall kunna utlysa nyval. Då är det enligt min mening betydelsefullt med en löpande mandatperiod, så att inte den riksdag som väljs bara sitter fram till nästa ordinarie val. Jag förstår inte Bo Hammars krav på återremiss. Detta betänkande är väl som vanligt ordentligt gjort? Varför skall det underkännas och återremitteras? Mitt anförande innehöll krav på att det skall kunna tas upp överläggningar mellan partierna, något som också regeringen har inbjudit till. Men man skall inte köra över andras uppfattningar, utan det handlar om att lyssna till vad partiernas representanter säger samt undersöka om det finns förutsättningar att nå breda politiska lösningar i det uppkomna läget. Vid dessa överläggningar skall ingen diktera för de andra, utan det gäller att lyssna på varandra med tanke på det besvärliga läge som landet befinner sig i.

Fru talman! Jag har en känsla av att debatten inte längre förs framåt. Socialdemokraterna och Olle Svensson är fastlåsta i sina föreställningar och vill inte diskutera de konkreta frågor som utskottsbetänkandet handlar om. Inte heller vill man ta ställning till det krav på en utredning som folkpartiet och centern för fram i en gemensam reservation. Det tycker jag är synd. Vad kommer egentligen att ske? Det skall tydligen bli partiledaröverläggningar om något slags beredning. Vi vet hur partiledarna har det; de rusar från sammanträde till sammanträde. Jag föreställer mig att det i en sådan här fråga blir föga utrymme för den lugna eftertanke som krävs -- om det nu gäller att åstadkomma snabba beslut. Varför är det så viktigt? Olle Svensson vet ju lika väl som jag att tiden nu rinner ut för att framlägga förslag om ändringar i grundlagen. Sådana ändringsförslag kan vi behandla först under nästa mandatperiod. Lagstiftning kan det bli fråga om först efter ytterligare en mandatperiod. Ur den synpunkten är det alltså inte någon ko på isen. Ingen har väl någon tanke på att vi skall ändra grundlagen på ett grundlagsvidrigt sätt. Det innebär att vi har förhållandevis god tid på oss. Det ger ytterligare argument för vårt krav på en utredning som i lugn och ro får studera alla uppslag som kan komma i den här frågan. Det är på något vis en förfalskad verklighetsbild, när man ger intryck av att en förändring av vår författning på ett substantiellt sätt skulle kunna bidra till att lösa de knutar som nu finns i svensk politik. Dessa måste vi lösa på annat sätt. Grundlagsändringar, vad de än syftar till och leder till, kan det bli först efter lång tid. Vad är det för fel, Olle Svensson, att med detta tidsperspektiv för ögonen i lugn och ro sätta sig ned och granska de olika frågor som partierna har fört fram i detta sammanhang. Självfallet kan det bli fråga om givande och tagande på olika punkter; det skall inte uteslutas. Det är inte fråga om att diktera. Snarare är det, som Birgit Friggebo sade, socialdemokraterna som vill diktera genom att välja ut ett litet knippe av frågor.

Fru talman! Så fick jag då äntligen svar på vad Olle Svensson ansåg vara omoget i mitt inledningsanförande. Han säger att det är ett slag under bältet när jag påstår att socialdemokraterna i KU har blivit överkörda av regeringen i grundlagsfrågor. Vad är det för slag under bältet? Det är ju precis som jag har sagt. På punkt efter punkt säger KUs majoritet att det inte är läge för de utredningar som oppositionen kräver. Men regeringen gör en annan bedömning och inbjuder till överläggningar. Är det inte att bli överkörd när KU-majoritetens uttalande inte gäller bara några dagar efter det att det har gjorts? Är det att slå under bältet när jag påstår detta? Så är ju faktiskt läget. På punkt efter punkt, när det gäller förlängda mandatperioder, fyraprocentsspärren, skilda valdagar etc., gör KUs majoritet bedömningen att det inte är läge för utredningar. Men regeringen kör alltså över KU. Är det att slå under bältet när jag talar om hur det är? Jag vill inte höra uttalanden om att det är omoget att tala om hur saker och ting förhåller sig.

Fru talman! Jag anser ingalunda att detta betänkande är undermåligt, Olle Svensson. Jag har skrivit under på många punkter och reserverat mig mot några. Men sedan betänkandet justerades för en månad sedan har det hänt en mängd saker. Regeringen har plötsligt sagt att landet befinner sig i en djup författningskris. Olle Svensson har hållit ett anförande som pekar i samma riktning. Han talar om demokratins kris, att landet är svårt att styra och behovet av grundläggande författningsändringar. Det har alltså hänt avgörande saker sedan betänkandet justerades. Inte minst har det framkommit nya saker under denna debatt. Därför finns det anledning att återremittera betänkandet till KU. Om ni anser att vi är inne i en svår kris för demokratin och att vår författning inte fungerar, då är jag beredd att i min partigrupp på nytt föra en diskussion om behovet av en grundlagsutredning. Sådana diskussioner har över huvud taget inte förts i konstitutionsutskottet när man har diskuterat behovet av nya utredningar. Om läget är så alarmerande, vilket jag högeligen betvivlar, då är det tveksamt om man i partiledaröverläggningar och i en tillfällig beredningsgrupp skall avgöra vilka åtgärder som bör vidtas. Då kan det i stället finnas anledning att göra en djupgående översyn. Om läget är så allvarligt som det beskrivs, då måste KU kopplas in. KU kan ju inte för sin heders skull låta frågorna gå till partiledaröverläggningar och till en tillfällig beredningsgrupp. Beskrivningarna av läget i regeringens pressmeddelande är mycket allvarliga, och det är också Olle Svenssons beskrivningar här i dag. Om läget i landet är så allvarligt vore det underligt om inte konstitutionsutskottet på nytt gick igenom frågorna. Men dessa allvarsamma tongångar hördes inte i debatterna i konstitutionsutskottet. Där betraktade vi ärendena som välkända och gamla bekanta. Vi ansåg oss inte ha anledning att ompröva tidigare ställningstaganden. Nu är beskrivningarna helt annorlunda, och det tycker jag styrker mitt krav på återremiss av ärendet till konstitutionsutskottet.

Fru talman! Jag förstår inte varför Bo Hammar, Elisabeth Fleetwood och andra försöker skapa splittring i den här frågan. Det framgår av det som även Bo Hammar har skrivit under att vi tycker att det är viktigt att debatten om valsystemet fortsätter liksom debatten i en del andra författningsfrågor som här har tagits upp och att syftet bör vara att nå lösningar vilka har stöd av en bred riksdagsmajoritet. Vi vill att det skall komma i gång diskussioner om de här frågorna. Varför då skapa en stor motsättning på den punkten? Även i den del som rör utredningskravet säger vi på samma sätt, att vi önskar att det skall komma i gång en debatt. Det är ju fullt i linje med detta att regeringen tar initiativ till överläggningar. Det är bara fråga om tidpunkten, och då vill jag svara Bertil Fiskesjö att jag helt delar hans uppfattning. Jag tror inte på någon proposition om författningsändringar till den 14 december i år. Det blir naturligtvis, om vi kommer överens, ett förslag som får läggas fram under nästa mandatperiod. Vi skall inte, Bo Hammar, hafsa fram de här frågorna, och det är inte heller regeringens avsikt. Mitt perspektiv var långt, 20 år. Då har vi också möjligheter att föra en långsiktig diskussion om de hot som kan föreligga för vår demokrati. Vi har sett de första tecknen under den senaste mandatperioden, men vi kan möta dem i än högre grad i ett senare perspektiv. Författningen bygger, såsom partiväsendet i dag är uppbyggt, på möjligheter till samarbete, också över gamla blockgränser, det är inget tvivel om den saken. Det krävs samarbete mellan partier för att nå resultat. Om vi då tar upp frågan om vad som händer, om man inte kan utnyttja de möjligheter som ges inom ramen för nuvarande författning, och att en diskussion bör föras om hur medborgarnas krav på förändringar skall kunna tillgodoses genom författningsändringar, innebär inte det att jag kräver en brådstörtad författningsreform. Diskussioner mellan partierna som så småningom får mynna ut i fortsatta överläggningar, som jag hoppas skall kunna leda till resultat, det är tankegången bakom hela det här initiativet. Det skall inte vara någon brådstörtad författningsändring utan en lugn och övervägd reform.

Fru talman! Jag har med stort intresse lyssnat på den här debatten, inte minst på diskussionen om varför det nu kanske skulle kunna finnas möjligheter att se över valsystem, mandatperiod och gemensam valdag. Vi har ett betänkande att utgå ifrån, och i det finns ingenting av de tankar som Olle Svensson har framfört i debatten. Jag får väl utgå ifrån att man har ändrat sig och blivit klokare och förstått att det här är viktigt. Det är naturligtvis en ändring i attityd som vi skall vara mycket glada för. För egen del, fru talman, väljer jag att begära ordet för att tala om två frågor som jag tycker är särskilt viktiga och som jag några år haft förmånen att diskutera med bl.a. Olle Svensson. Nu äntligen tycks det ju finnas förutsättningar att också få gehör för en rad av de synpunkter som vi länge har talat om. Man kan diskutera demokratins kris, för att nu ta Olle Svenssons utgångspunkt, ur olika infallsvinklar. Jag menar att valsystemet är en viktig faktor när det gäller att vitalisera det svenska samhället, en oerhört viktig faktor. Det strikt proportionella system som vi har, där man bara kan rösta på partier och inte har ett dugg inflytande på vem som blir ens företrädare, måste justeras. Huvudfrågan har då varit, vilket också Bertil Fiskesjö och jag några gånger har diskuterat, om man skall gå på ett renodlat personval, majoritetsval, eller om det inom det proportionella systemets ram skall finnas möjlighet att göra personmarkeringar. Några partier har bidragit till den debatten. Moderaterna har sagt att som en tänkbar modell kan diskuteras det västtyska systemet, som förenar de här bägge sakerna. Andra har sagt att den finska modellen, där man röstar på person inom ramen för ett proportionellt system, är värdefullt. Vi kan också i den här debatten hämta inspiration från t.ex. det schweiziska systemet. Alla de här systemen har den fördelen att de mer vitaliserar väljarnas relation till de valda än vad vårt nuvarande system gör. Vi har i motioner till riksdagen, i reservationer och här i kammaren sagt att detta bör man titta på. Det bör göras inte bara, som Olle Svensson sagt några gånger i debatter med mig de senaste åren, när det finns en tillräckligt bred majoritet, när det kan skapas tillräckligt breda lösningar. Det märkliga är att det tydligen är socialdemokraterna som bestämmer när det finns tillräckligt breda lösningar, för nu kan plötsligt socialdemokraterna kanske tänka sig den debatten, och då finns det förutsättningar. När alla vi andra under lång tid har sagt att det behövs justeringar, har socialdemokraterna kunnat blockera frågan. Man kan framföra kritik, och det gör jag nu, men man kan också vara glad över att det uppenbarligen finns förutsättningar att se över frågan om personval, och det vill vi starkt understryka nödvändigheten av. Den andra av de frågor som det finns skäl att ta upp och diskutera är hur väljarna egentligen upplever den gemensamma valdagen och den låsning mellan riks och lokalval som har blivit följden. Ända sedan den tillkom i det kommunala sambandets skugga har vi sagt att vi anser den gemensamma valdagen vara en felaktig lösning. Det är en olycklig lösning bl.a. därför att den begränsar möjligheten att föra regionala och lokala debatter, eftersom landstings och kommunalvalen, i alla fall som sakfrågeval, dränks i riksvalen och fokuseringen vid partiledarna. Här finns uppenbarligen också en öppning. Jag tolkar vad statsministern sade och vad som stod i krispaketets författningspunkt så att man kan diskutera också den här frågan. Det intressanta är att uppenbarligen kan socialdemokraterna tänka sig det, och det är bra, som många av oss har sagt är en av de viktiga sakerna att utreda. Mandatperioden måste förlängas. Vi kan väl allihop vara överens om att det är för korta perioder. Det är svårt för både regering och opposition att bestämma de positioner som skall avgöra det politiska spelet. Den gemensamma valdagen har, som jag nämnde, den olyckliga effekten att intresset för de lokala valen dämpas. Här finns alltså nu, fru talman, reella möjligheter både att öka personvalsinslaget i valsystemet och att förlänga mandatperioden och som en konsekvens av det finna en form där den gemensamma valdagen bryts upp. Sedan bara en liten personlig krumelur, närmast till Hans Leghammar. Han vet att det är så här, men jag kan säga det ändå. Jag är inte representativ för mitt parti och inte för kammaren, men jag hör till dem som menar att spärrsystemet är olyckligt och att det finns starka skäl att när man ser över författningen försöka finna ett system där man inte på formella grunder utesluter väljare. Det ingick bl.a. i den av moderata samlingspartiet presenterade skissen till ett nytt valsystem. Det innebär en kombination av proportionellt system och personval men där finns ingen spärr. Jag yrkar, liksom några tidigare talare har gjort, med starkt eftertryck bifall till reservation 9.

Fru talman! Det har varit intressant att höra denna debatt som öppnar för en nytänkande grundlagsutredning. Mot den bakgrunden vill jag tala för ett radikalt förslag som jag framfört i motion. Av den summariska skrivningen i utskottsbetänkandet får jag intrycket att min motion K323 om riksdagens storlek och form kanske missuppfattas av utskottet. Poängen med det förslag jag framför är främst att det skulle stärka riksdagens kompetens och därmed öka respekten för riksdagen. Riksdagens unika kompetens ligger i att den kan representera folkviljan. Just denna kompetens skulle man kunna stärka genom att varje riksdagsledamot fanns i riksdagen halva året -- under våren eller hösten. Den andra delen av året skulle hon/han vara tillbaka i sin normala funktion i samhället. Det skulle inte alls vara skadligt att varje år få tillfälle att försvara sina ställningstaganden i exempelvis i kafferummet på arbetsplatsen. Samtidigt skulle man få ett mera arbetsdugligt beslutsforum i riksdagens kammare tack vare att endast 175 ledamöter tjänstgjorde samtidigt. Antalet valda ledamöter skulle vara 350. Man fick då minska antalet mandat till 175 men välja ett par av ledamöter till varje mandat. Varje par av ledamöter skulle ha en gemensam sekreterare som koordinerade och svaret för kontinuiteten. Våroch höstriksdag skulle bli lika tunga och avslutas med en veckas allmän motionstid. En motion kunde utskottsbehandlas när motionären är frånvarande och komma upp till beslut när han/hon återkommer. Jag menar att en sådan modell borde kunna stärka riksdagens specifika kompetens som folkets representant samtidigt som kompetensen på olika fackområden också stärktes genom de gemensamma sekreterarna -- tillsammans för varje parti skulle de utgöra ett effektivt kansli. Risken att detta kansli blir alltför mäktigt måste dock beaktas och på olika sätt motverkas. Fru talman! Jag skall försöka utveckla idéen bättre i nästa motion, men yrkar ändå nu bifall till motion

Fru talman! Jag ville på plats, som menig riksdagsledamot i de konstitutionella frågorna, avlyssna den här debatten, eftersom jag anade en motsättning mellan betänkandet och regeringens nyligen framlagda förslag till en författningsberedning utanför det här huset -- i partiets och partiledarnas Rosenbads hägn, kan man tänka. Olle Svensson ville inte se motsättningen mellan sig och alla andra talare här. Det kanske är karakteristiskt för ett parti som hans, socialdemokraterna, som nu slåss för makten snarare än politiska idéal, att man föredrar att initiativet i de här frågorna ligger hos regeringen och inte i riksdagen, där ju författningsfrågor rimligen hör hemma.

Det är ju demokratins kärna man tänker angripa i detta sammanhang. Jag kan aldrig ställa mig bakom och sympatisera med en författningsberedning som har den utgångspunkten -- aldrig. Det strider mot svensk demokratisk tradition. Det är häpnadsväckande att socialdemokraterna driver en sådan tankegång i riksdag och regering. Att dessa frågor, så som det kanske blir, återremitteras till konstitutionsutskottet tycker jag är helt i sin ordning sedan jag hört den här diskussionen. Där kan ju alla partiers olika grundlagsåsikter diskuteras och stötas och blötas mot varandra. Även socialdemokraternas synpunkter kommer ju i det sammanhanget på sin rätta plats. Jag stöder alltså förslaget om återremiss.

Fru talman! Här har i dag diskuterats ett betänkande som handlar om personval och förändringar i vårt valsystem. Låt mig först säga att jag inte har något emot åtgärder som skulle popularisera politikerna och deras verksamhet, eller som skulle öka engagemanget bland väljarna för politikerna och deras verksamhet. Men de lovord som jag menar att man i dag uttalar för personval är, som jag ser det, i många fall dåligt underbyggda. Vi har i dag hört att man från talarstolen säger att personval skulle öka engagemanget. Men om vi ser på de länder runt om i världen där man har mera personval än vad vi har i Sverige är valdeltagandet i samtliga de länderna mindre. Om nu valdeltagande skall användas som en mätare när det gäller medborgarnas engagemang och intresse, går det inte att hitta något land där personval skulle vara någon fördel. Däremot håller jag med vissa av dem som förespråkar längre mandatperioder och något mindre vidlyftiga löften från politikernas sida. Jag skall ge ett exempel. I valrörelsen 1988 gick socialdemokraterna i Malmö ut och sade att man skulle höja skatten med 75 öre. Det var ett ärligt och öppet vallöfte som man fick lov att köpa. Direkt efter valet höjde man skatten med ytterligare en krona. Motiveringen var att man inte hade kännedom om stadens ekonomi, trots att man hela tiden hade haft hel och total insyn. Detta är ett exempel på åtgärder som innebär att man ger näring åt det s.k. politikerföraktet. Jag tror inte att de som här i dag har förespråkat personval ens drömmer om att vi skall ha valkampanjer i stil med dem man har i USA och Storbritannien, där det är internt slagsmål mellan olika kandidater som tar ära och heder av varandra. Däremot tror jag att man skulle kunna minska antalet ledamöter i riksdagen, t.ex. till 249, och ge dem bättre betalt. Det skulle innebära att man kunde bredda basen av människor som var intresserade av att delta i det politiska livet. Det finns ju t.ex. många journalister som sitter och skriver om hur vi skall göra och som talar om allting för oss. Vi kanske skulle hamna i ett löneläge så att det blev intressant även för dem att vara ledamöter i Sveriges riksdag. Jag har nämligen den uppfattningen att det alltid är lättare att döma en ishockeymatch från läktaren än från rinken. Det kan också uppstå problem, om vi får s.k. sponsrade politiker. En organisation sponsrar en politiker, betalar hans eller hennes valrörelse. Personen blir vald för ett parti. Då inträffar det att det i riksdagen kommer upp en fråga, där den organisation som har sponsrat politikern har en uppfattning som helt avviker från den som politikerns parti representerar. Hur skall då politikern ställa sig? Skall han vara lojal mot sitt parti eller skall han vara lojal mot sin sponsor? Är han lojal mot sitt parti kan man utgå ifrån att risken är stor att sponsringen kommer att utebli i nästa valrörelse. Jag tror, fru talman, att det är bra om vi har duktiga politiker. Men sådana kan vi få fram med det nuvarande systemet. Jag hoppas verkligen att människorna i Sverige i första hand röstar på ett parti och dess idéer och inte på enskilda personer.

Fru talman! Det är tydligen så, att Sten Andersson i Malmö har gjort sig skyldig till det missförstånd som jag tidigare i debatten har försökt att rätta till, nämligen att majoritetsval skulle vara att jämställa med personval. Jag anser inte att det förhåller sig så. Det finns ingenting som stöder detta. Då skulle man ju i ett parti inte ha någon möjlighet att välja olika kandidater. Jag pläderade ju för ett personval inom ett proportionellt valsystems ram. Gör man denna begränsning stämmer inte den uppgift som Sten Andersson lämnade: att alla länder med inslag av personval har ett lägre valdeltagande än Sverige. Man kan nämna Belgien och Danmark. Danmark har kanske ett lägre valdeltagande än Sverige, men det skiljer inte mycket. I Belgien och Danmark finns det ett fakultativt system, som innebär att man kan rösta på en person, men man kan också välja listan sådan som den är. Det är något sådant som jag har haft i tankarna. Jag tror att med den modesta utformningen skulle personvalets fördelar komma till sin rätt, och man skulle slippa systemets mera utrerade nackdelar.
Fru talman! Jag kunde häromdagen i en morgontidning läsa om olika valsystem. Man skrev framför allt om de valsystem som finns i Europa. Det fanns en beskrivning även av Belgiens valsystem, som nog är ganska invecklat. Jag vill inte kritisera ett system som gör det möjligt att få in bättre politiker. Men i dag verkar det som om man på många håll -- det gäller inte alla -- helt köper personvalssystemet utan att tänka på de nackdelar som det kan innebära. Ser man, Bertil Fiskesjö, på de länder som i dag har personvalssystem, kan man konstatera att det i dessa länder är ett lägre valdeltagande än i Sverige.
Fru talman! Med tanke på Olle Svenssons senaste inlägg vill jag bara helt kort än en gång precisera min och mitt partis ståndpunkt i denna fråga. Vi är naturligtvis fullt beredda att nästa vecka delta i partiledaröverläggningar i författningsfrågan för att se hur långt man kan komma och om det är möjligt att göra vissa förändringar. Men eftersom det såväl från regeringens som från KU ordförandens sida har getts oerhört alarmerande beskrivningar av författningens tillstånd i dag -- det har talats om någonting liknande författningskris -- tycker jag att konstitutionsutskottet måste kopplas in. Detta utskott är ju det organ som främst är ansvarigt för vår grundlag. Det är enbart mot denna bakgrund som jag anser att KUs betänkande nr 1

Fru talman! Jag har ju under debatten hävdat att det är mycket enkelt för dem som under debatten har ändrat mening att rösta på reservationen, där det krävs en ordentlig grundlagsutredning. Eftersom jag förstår att det kan finnas svåra barriärer att övervinna, vill jag bara säga att jag inte kommer att motsätta mig ett förslag om återremiss. Det är möjligt att vi i KU kan lösa upp de knutar som inte har kunnat lösas upp här.

Fru talman! I nu föreliggande betänkande behandlas ett antal kommunala frågor, vilka i princip samtliga har varit föremål för riksdagens behandling vid ett flertal tillfällen tidigare. Därtill kommer att kommunallagskommitténs betänkande Ny kommunallag för närvarande är under beredning i civildepartementet med sikte på att en proposition med förslag till ny kommunallag skall föreläggas riksdagen våren 1991. Givetvis har detta påverkat behandlingen av vissa av de i detta betänkande aktualiserade frågorna. Min avsikt är därför att kortfattat beröra de sex reservationer bakom vilka utskottets moderata ledamöter har ställt sig. Sammanslagningen av de tidigare mindre kommunerna till större enheter har i betydande omfattning medfört negativa konsekvenser, vilket inte minst gäller för den kommunala demokratin. Detta har medfört en strävan hos allt fler kommuninvånare att åter söka åstadkomma mindre enheter, nämligen genom en delning av sina resp. kommuner. Opinionsyttringar av skilda slag vittnar om ett kraftigt medborgerligt stöd för detta. Tyvärr har regeringen endast i ringa omfattning ställt sig positiv till dessa önskemål. Enligt vår mening bör stor hänsyn tas till vad kommuninvånarna själva ger uttryck för, vilket vi anför i reservation nr 1. I reservation nr 2 yrkar vi att kommunerna skall ha rätt att använda ordet stad även som kommunalrättsligt och administrativt begrepp, och i konsekvens härmed anser vi att beteckningen stadsfullmäktige skall få användas som beteckning på kommunfullmäktige, vilket vi yrkar i reservation nr 3. Utskottsmajoriteten vill emellertid inte medverka till dessa självklara rättigheter och åberopar inte ett enda verkligt sakskäl för sin negativa inställning. Vi reservanter föreslår också i reservation nr 7 att en försöksverksamhet skall komma till stånd i vilken kommun eller nämnd ges möjlighet att besluta om helt eller delvis öppna sammanträden i ärenden som inte rör myndighetsutövning mot enskilda. Enligt vår mening skulle det vara av stort värde för kommuninvånarna att på detta sätt kunna få en ökad insyn i det kommunalpolitiska arbetet. Utskottsmajoriteten säger emellertid även här nej, åberopande det faktum att motsvarande förslag har avslagits tidigare. Några sakskäl ges således inte, men det skulle onekligen vara av stort intresse att få veta vad som ligger bakom den negativa inställningen. Vi har också i reservation nr 9 ställt oss bakom kravet att de hinder som nu föreligger för kommunernas rätt att utge vårdnadsersättning skall undanröjas genom en ändring i kommunallagen. Detta bör beaktas i det arbete med en ny kommunallag som nu pågår inom civildepartementet. Slutligen har vi i reservation nr 10 påtalat det angelägna i ett klarläggande av rättsläget när det gäller kommunernas utläggning av delar av sin verksamhet på entreprenad. Utredningen har där lagt fram förslag som syftar till ett klarläggande av rättsläget på området. Ännu i slutet av 1990 har ingenting hänt i ärendet från civilministerns sida. Vi anser att det är hög tid att frågorna löses, vilket vi betonar i reservationen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga de reservationer bakom vilka de moderata ledamöterna har ställt sig.

Fru talman! Det här betänkandet innehåller en lång rad intressanta frågor kring den kommunala demokratin och den kommunala självstyrelsen. Under en lång rad av år har folkpartiet här i riksdagen krävt en utveckling mot ökat beslutsfattande i kommunerna, mer självbestämmande åt kommunerna och även vidgade ramar för kommunerna att själva avgöra vilken väg de vill välja för att nå de uppsatta målen. Vi har också krävt åtgärder för att kommuninvånarna själva skall få mer att säga till om genom t.ex. öppna nämndsammanträden och direktval till lokala organ. Eftersom den stora kommunallagsremissen just är avslutad och en proposition är att vänta efter nyår avstår jag från att debattera de kommunala frågorna i deras helhet. Jag skall i stället inrikta mig på de områden som inte kommer att beaktas i den kommande kommunallagspropositionen och där vi därför har reserverat oss. Det betyder naturligtvis inte att våra tidigare ställningstaganden beträffande den kommunala demokratin inte är aktuella, utan det betyder endast att vi avvaktar med den debatten tills propositionen kommer. Först till frågan om delning av kommuner. De omfattande kommunsammanslagningarna under 70-talet hade konsekvenser av en omfattning som få kunde överblicka. Vi trodde att större och mer bärkraftiga kommuner skulle lösa en mängd problem. Det gjorde de i vissa avseenden, men de skapade också en mängd nya. Färre människor är med och bestämmer, färre människor engagerar sig när det gäller styrningen av den egna kommunen, och allt fler talar om ''vi och de'' när de talar om den egna kommunens styrelse. Politiker med sunt förnuft försöker när de får sådana här signaler att ompröva de felaktiga besluten eller skapa möjligheter att förändra. Detta är också vad vi försöker göra genom att hävda att man skall se positivt på propåer från kommuner som vill företa delningar och där det hos kommuninvånarna finns en uttalad opinion för detta. Men socialdemokraterna och vänsterpartiet står hela tiden för en destruktiv och negativ hållning. Ni håller hela tiden emot när det gäller att ge medborgarna mer att säga till om. För oss är det självklart att säga ja när en önskan om kommundelning kommer från kommuninvånarna själva. Kommunallagskommitténs majoritet sade nej till att behandla frågan om nämndorganisationen med motiveringen att den först skulle utvärderas efter 1991. Nu skriver utskottsmajoriteten i betänkandet att en utvärdering av frikommunsförsöket skall ske redan nu, så att man kan väga in resultaten i kommunallagspropositionen våren 1991. När man läser detta undrar man om inte socialdemokraterna i departementet och i departementets utredningar talar med varandra. Detta var nämligen fullständigt omöjligt att genomföra när vi tog upp det i kommunallagskommittén för några månader sedan. För vår del anser vi att rapporterna från frikommunerna är så samstämmigt positiva att det inte finns anledning att vänta längre med att ge kommunerna förtroendet att själva bestämma hur de vill organisera verksamheten. Uppenbarligen anser regeringen att det går att fatta beslut i denna fråga redan i vår. Varför då inte för en gångs skull lyssna på en samstämmig opinion av kommunalpolitiker ute i landet och ge kommunerna rätten att själva bestämma nämndorganisation? En tredje fråga gäller direktvalda kommundelsorgan. Kommunallagskommittén avstyrkte våra krav och menade att detta kunde innebära olika majoriteter på skilda nivåer och att det skulle vara en nackdel. Men vi har redan olika majoriteter på landstingsnivå, på kommunal nivå och på riksnivå. Detta är uppenbarligen besvärligt för socialdemokraterna, men vi för vår del anser att det är en fördel att människor på olika nivåer kan ge sin åsikt till känna och också märka att de är med och påverkar de lokala frågorna, utformningen av den allra närmsta miljön. Detta är ett sätt att ta ytterligare steg för att öka det lokala ansvaret och det lokala engagemanget. Det gäller också våra krav om öppna styrelse-, nämnd och utskottssammanträden. Vad vår reservation kräver är genomförandet av en försöksverksamhet, som gör det möjligt att pröva förutsättningarna för att på detta sätt öka medborgarnas insyn i kommunalpolitiken och deras intresse för de beslut som fattas. Alla de här reservationerna rör krav som på olika sätt skulle ge kommuninvånarna mer ansvar och mer att säga till om. Till samtliga reservationer säger socialdemokraterna och kommunisterna nej. Jag skulle vilja ha en förklaring till detta. Varför är ni så rädda för att låta vanliga människor få mer att säga till om i kommunalpolitiken? Fru talman! Den sista reservationen slutligen gäller verksamhet på entreprenad. Vad Lars Leijonborg har begärt i sin motion är att gränserna klarläggs för vad som gäller t.ex. i fråga om tystnadsplikt, skadeståndsansvar och försäkringsskydd, när kommunerna överlämnar en förvaltningsuppgift till icke-offentligt rättssubjekt, dvs. när de lägger ut en verksamhet på entreprenad. Utskottsmajoriteten hänvisar till att ärendet bereds i departementet. Med tanke på att en utredning redan 1987 formulerade ett lagförslag som skulle undanröja tvivelaktigheterna, måste beskedet att ärendet fortfarande bereds i departementet innebära att man inte vill göra något åt frågan. I olika sammanhang talar socialdemokraterna om vikten av att ta krafttag för att förnya den offentliga sektorn, och ett par propositioner under den senaste tiden har i ord behandlat denna fråga. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna, när det kommer till handling, är orkeslösa även på detta område. Det sägs ju ofta att socialdemokraterna när det gäller den offentliga sektorn är delade i två grupper -- förnyarna på ena sidan och de som står för stagnation och skydd av det gamla på den andra. Det är bara att konstatera att det i konstitutionsutskottet uppenbarligen är de senare som anger tonen. Jag beklagar det och yrkar bifall till reservation 4.

Fru talman! Det finns många frågor kring den kommunala verksamheten och den kommunala demokratin som bör diskuteras, oaktat att det för närvarande pågår ett beredningsarbete för en ny kommunallag. Den kommunala självstyrelsen har under hela sin historia ständigt varit föremål för en förvandlingsprocess. Det har kanske hänt allra mest under efterkrigstiden. Storkommunreformen har raderat bort hundratusentals kommunala förtroendeuppdrag och gjort vägen till kommunkansliet lång för medborgarna samt ökat avståndet mellan väljarna och de valda. Den gemensamma valdagen har tidigare berörts här och likaså mandatperiodens längd i det anförande som Bertil Fiskesjö tidigare höll. Jag skall inte uppehålla mig mer vid detta, men det har givetvis också anknytning till frågorna om den kommunala demokratin. Det har också skett en utökning av verksamheten, vilket har fört med sig att många av de beslut som förtroendemännen tidigare hade ansvar för nu i realiteten fattas på delegation av anställda eller av grupper av förtroendemän. Heltidsanställda kommunal och landstingsråd dominerar den politiska debatten och våra fritidspolitiker har svårt att orka med de tunga uppdragen. Det bör alltså i större utsträckning vara möjligt att låta kommunerna själva bestämma sin organisation och hur man skall uppfylla målen i den kommunala verksamheten. Detta har också varit föremål för diskussion i kommunallagskommittén. Jag vill hänvisa till kommunallagskommitténs direktiv, eftersom Ylva Annerstedt så utförligt uppehöll sig vid frikommunverksamheten. Det var på riksdagens uppdrag som kommunallagskommittén arbetade. När man inte fick lägga fram ett förslag enligt sina direktiv med en fri nämndorganisation, konstaterade kommittén att det ändå är ganska små förändringar som behöver genomföras i den kommunala lagstiftningen för att medge frikommunverksamhet. Sedan blir frågan hur vi skall ställa oss till den diskussionen ur kommunaldemokratisk synpunkt. Det mest trendmässiga man kan säga i en kommun i dag är att antalet förtroendemän skall minskas och att man skall lägga ner nämnder och styrelser. Den debatten förs både bland allmänheten och på tidningssidorna. En sådan frihet för kommunerna är i och för sig bra, men den står i dålig överensstämmelse med de diskussioner som fördes på 70-talet om demokratin i bl.a. de kommunaldemokratiska utredningar som då gjordes. När nu debatten pågår om det sviktande förtroendet för den demokratiska organisationen på det lokala planet, borde man tvärtom förstärka förtroendemännens och därmed medborgarnas inflytande. Snart kommer väl argument för och förslag om att man som högsta verkställande organ bara skall välja en kommunstyrelse med en verkställande direktör, vilket förekommer i en del andra länder i vår omvärld. Den utvecklingen vill inte jag se. Det är därför viktigt att de kommunaldemokratiska frågorna nu diskuteras, och man diskuterar i de kommunala organisationerna just förändringar av nämndorganisationen. Som jag tidigare sade har jag, fru talman, inte hört något annat diskuteras än att begränsa antalet förtroendemän. Det kommer snart också att föras en annan diskussion här i riksdagen, nämligen om ett etablerande av den s.k. Dalamodellen. Man är på väg att upphäva bostadssambandet, dvs. att väljarna skall kunna pröva de förtroendevalda som utses att leda en verksamhet. Det proportionella valsystemet kommer att sättas ur spel. Detta har också en anknytning till den debatt som tidigare fördes om valsystemet och det som av socialdemokraterna anses vara ett problem, nämligen proportionaliteten. Från centerpartiets sida slår vi vakt om proportionaliteten i den kommunala verksamheten när man utser de kommunala nämnderna och styrelserna. Det är på detta sätt som väljarnas i val uttalade vilja kan komma till uttryck. Fru talman! Jag skall inte gå närmare in på alla detaljer i detta betänkande. Vi har från de ickesocialistiska partierna avgivit ett särskilt yttrande till kommunallagsbetänkandet, där det framgår att vi har synpunkter på en rad frågor som inte fick tas upp i direktiven till kommunallagskommittén. Ett exempel på detta är frågan om att dela kommuner. Det är omvittnat att den tvångsvis genomförda storkommunreformen har haft negativa effekter på den kommunala demokratin. Det är inte bara det att antalet förtroendemän minskade kraftigt och medborgarnas möjligheter till insyn försvårades, utan också att det i vissa fall blev klart olämpliga kommunbildningar. Socialdemokraterna har varit motsträviga när det gäller att vilja ta itu med denna fråga. Det skall nu bli intressant att höra Ulla Pettersson redovisa vilken inställning man har i dagsläget. Nu finns det ju, vilket vi anger i vår reservation, förslag om kommundelningar som socialdemokrater lokalt har ställt sig bakom. Det gäller exempelvis Örebro kommun och Örebro län samt Södermanlands län, och jag har sett i Kommunaktuellt att diskussioner pågår i Vargön i Vänersborg. Trots att denna nästan 100-procentiga enighet föreligger på vissa områden säger ändå socialdemokraterna att det av demokratiska skäl någon gång kan vara motiverat att dela en kommun. Men utskottet förutsätter att de kommunala demokratifrågorna i första hand löses på annat sätt än genom ytterligare kommundelningar. Trots att man vet hur diskussionen förs ute i landet är man beredd att sätta sig över de lokala kraven om ökad demokrati, större närhet mellan väljare och valda, hanterligare områden och därmed enligt vår mening ett ökat förtroende för den kommunala verksamheten och den kommunala demokratin. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1. Den ger ett direkt svar till invånarna och politikerna i dessa områden om att i varje fall vi från centerpartiet är beredda att stödja dem i deras kamp för en bättre ordning. Vi har i detta betänkande också reservationer om direktvalda kommunala organ. Jag har utvecklat detta närmare i en reservation till kommunallagskommitténs betänkande. Vi har också förslag om större öppenhet, kommunal vårdnadsersättning och ökad länsdemokrati. Trots att jag inte yrkar bifall till dessa reservationer, torde centerpartiets inställning i de nämnda frågorna klart framgå. Det är ytterst angeläget att ha med frågan om ökad länsdemokrati i den diskussion som nu förs om hur den lokala indelningen skall vara. Det är precis samma trendmässiga innehåll i den diskussionen, nämligen att avskaffa landstingen, ta bort det folkliga inflytandet, lägg samman länen till större enheter och begränsa därmed också den visserligen inte stora men ändock politiska medverkan som finns i länsstyrelseorganisationen och skapa sex eller tolv storlän, eller vad som nu föreslås i diskussionen. Jag anser att det också är angeläget att slå vakt om beslutandefunktionen på den regionala nivån.

Fru talman! I avvaktan på propositionen om en ny kommunallag och annat beredningsarbete som nu pågår i regeringskansliet, har en rad motioner om kommunala frågor inte fått någon realbehandling av konstitutionsutskottet. Jag skall därför inte diskutera de här frågorna nu, utan bara göra några markeringar i all korthet. Fyra partier reserverar sig för en försöksverksamhet med öppna nämndsammanträden. Jag är litet osäker på huruvida detta skulle kunna bidra till en större öppenhet och vitalisering inom kommunalpolitiken och är därför inte beredd att i dag ansluta mig till det kravet. Men, som framgår av ett särskilt yttrande, är vi från vänsterpartiets sida beredda att i en öppen och positiv anda pröva den här tanken i samband med att vi så småningom skall diskutera en ny kommunallag. I några motioner har miljöpartiet krävt en utvidgad beskattningsrätt för kommunerna för att bekämpa vissa svåra miljöproblem. Motionerna knyter bl.a. an till storstadstrafikkommitténs förslag om en regional bensinskatt. Jag tror att det nu krävs mycket radikala åtgärder om storstäderna inte skall kvävas av den ökade trafiken och bilismen. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 8.

Fru talman! Den kommunala verksamheten är en viktig del av den svenska demokratin. En förnyelse av kommunallagen är viktig. Jag delar inte Bengt Kindboms farhågor över att utvecklingen i dag skulle gå mot kommunstyrelser ute i kommunerna. Och skulle den göra det, är det precis det som vi skall förhindra genom kommunallagen. Vi skall i kommunallagen sätta upp ramar som förhindrar en sådan utveckling. Om vi ger fullt spelrum för direktvalda kommundelsnämnder skapar vi förutsättningar för fler politiker som är aktiva ute i kommunerna, ute i stadsdelarna och ute i kommundelarna. Ett problem i dag är att vi lägger över ett ökat ansvar på kommunerna, ett ökat ansvar över huvud taget och ett ökat ansvar för miljöproblemen. Medborgarna kräver att kommunerna skall ta ett ökat ansvar. Men för att ta ett ökat ansvar krävs det också ökade möjligheter för kommunerna att själva förändra och bestämma. Vi måste minska statens inblandning i kommunernas verksamhet. Det krävs decentralisering både från stat till kommun och inom kommunerna. Det krävs ett ökat inslag av delegering. Men för att detta skall fungera och för att medborgarna skall känna trygghet och veta vad som är på gång krävs en ökad insyn, ett ökat inslag av offentlighet. Det händer ändå vissa saker. Det betänkande som kommunallagskommittén kom med är ett litet framsteg, även om det inte når så långt som vi vill. Lagen om tillfälliga bilförbud som vi skall behandla senare i eftermiddag är också ett litet framsteg när det gäller kommunernas ökade handlingsfrihet. Men det krävs mer. Det krävs frihet för kommunerna att organisera sin nämndorganisation. Detta behöver inte innebära att vi får ett fåtalsvälde i kommunerna. Vi måste sätta upp sådana ramar i kommunallagen att det inte blir så. Vi måste ha direktvalda kommundelsorgan. Jag tror, i motsats till Bo Hammar, kanske mer på öppna styrelse-, nämndoch utskottssammanträden för att låta medborgarna se vad som faktiskt händer även på den nivån. Det krävs en utvidgning av offentlighetsprincipen, speciellt när det gäller kommunala företag. Alltmer av den kommunala verksamheten döljs inom de kommunala företagen i dag. Det krävs en utökad beskattningsrätt för kommunerna, dels för att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken, dels för att användas som styrmedel för att skapa en bättre miljö, dels för att skapa en minskning av självkostnadsprincipen som gör det möjligt för kommuner att använda en aktiv avgiftspolitik, speciellt inom energisektorn. Det krävs framför allt en avveckling av all den statliga styrning som vi har dragit på oss sedan Gustav Vasas tid, alltså friare kommuner. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservationerna 4, 5, 6 och 8. Jag står bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! Under den plenifria veckan har jag besökt ganska många arbetsplatser inom Kommunalarbetareförbundets avtalsområde. Det fackförbundet använder sig ibland av divisen: Kommunal först som sist, för att visa att man ägnar oss sin omsorg från BB till kyrkogårdsförvaltningen. I det avseendet uppvisar förbundet rent av en viss likhet med konstitutionsutskottet som vid sitt senaste sammanträde behandlade såväl faderskapssekretess som eviga gravrätter. Det är inte underligt att den kommunala verksamheten engagerar och stimulerar till debatt. Regelverket kring den här verksamheten är föremål för KUs uppmärksamhet minst en gång om året. Nu håller, som flera talare har sagt här, en ny kommunallag på att ta form efter ett ganska omfattande förarbete vars resultat vi kommer att ta ställning till här i riksdagen nästa år. Därför finns det, enligt min mening, inte så stor anledning att göra en stor generaldebatt om kommunala frågor vid behandlingen av detta betänkande. Jag vill ändå göra några små kommentarer kring den kommunala demokratin. Bengt Kindbom nämnde här att det är inne att i nuläget minska antalet förtroendevalda. Man talar om att avskaffa landsting osv. Jag tror att det är en riktig iakttagelse och en viktig fråga att begrunda. Däremot tror jag inte att det finns några enkla vägar att, genom klubbslag i riksdagen, öka engagemanget för kommunal demokrati i landet. Som politiskt aktiva har vi alla ett ansvar i detta avseende och det finns mycket som vi faktiskt kan göra. Vi som har engagemang i dessa frågor behöver ta med oss mycket av de här diskussionerna ut i våra resp.kommuner. Det är inte alltid som de rikspolitiska uppfattningarna stämmer med de lokala. I min kommun, för att nämna ett exempel, har de lokala organen fallit därför att den borgerliga majoriteten där inte har haft någon lust att öka det lokala inflytandet. Jag tror inte heller att vägen till kommunalkontoret behöver vara så lång trots sammanslagning till storkommuner om man t.ex. skapar lokalkontor. Det går alldeles utmärkt att göra det inom ramen för nuvarande lagstiftning. Jag skall vidare, fru talman, kortfattat kommentera de reservationer som avgivits. Beträffande delning av kommuner och beträffande beteckningarna stad och stadsfullmäktige som benämning på vissa orter och deras beslutande församlingar tänkte jag egentligen nöja mig med att hänvisa till tidigare debatter i samma ämne. Det har ju varit åtskilliga, och utskottet har inte bytt uppfattning. Det har inte heller reservanterna som med något smärre undantag har lämnat exakt samma reservationer i år. Jag tror det var Bengt Kindbom som ville ha reda på varför man inte kan dela kommuner. Det har sagts tidigare vid många tillfällen att delning av kommuner kan ske och förekommer. Jag tror däremot inte att detta är någon lättsam lösning som vi skall ta till så fort det uppstår en lokal opinion för en kommundelning. Jag tror i stor utsträckning på andra vägar för att öka det lokala inflytandet. Beträffande reservation nr 7 gäller egentligen samma sak: Det här har vi diskuterat förr. Det är också på den punkten nästan exakt samma reservation som tidigare. Höstens innovation innebär att man nu har upptäckt att det också finns någonting som heter styrelser. Det är den enda skillnad jag har kunnat upptäckta. Hans Nyhage, som nu raskt begär replik, skall jag svara, så att han får chansen att ta tillbaka sin begäran, om det är det han är ute efter. Han har tydligen glömt skälet till att vi i utskottet tidigare har gått emot det här. Jag skall svara Hans Nyhage med en motfråga: Vad vinner man med öppna sammanträden som man inte redan med nuvarande lagstiftning kan åstadkomma? Reservation nr 9 hör också till avdelningen gamla bekanta. Kommunal vårdnadsersättning verkar dock, glädjande nog, få allt färre anhängare. Först försvann folkpartiet från scenen, och den här gången har också miljöpartiet försvunnit. Reservation nr 4 är litet fräschare. Jag kan hålla med om att en friare nämndorganisation skulle ha sina fördelar. En uppföljning av frikommunförsöket pågår som sagt just nu inom ramen för stat kommunberedningen, och den kommer att finnas med i underlaget till den nya kommunallagen. Utskottet återkommer alltså till den frågan. Ett tillkännagivande i dag blir faktiskt ingenting annat än ett slag i luften. I reservation nr 5 framförs en opreciserad önskan att minska den statliga styrningen. Jag vet inte varför miljöpartiet inte har uppmärksammat att utvecklingen här i landet redan går mot friare kommuner. Det är precis den vägen vi är inne på. Miljöpartiet är också ensamt om sin uppfattning i utskottet. Direktvalda kommundelsorgan ingick i arbetet i den parlamentariskt sammansatta kommunallagskommittén, i vilken majoriteten av dagens debattdeltagare deltog, tror jag. Resultatet av det arbetet ingår i förarbetena till den nya kommunallagen, som vi alltså återkommer till. Jag kan i och för sig förstå att reservanterna vill påverka det pågående arbetet. Jag har däremot svårt att förstå dem som tror att direktvalda organ skulle öka det folkliga inflytandet. Jag tror att resultatet kan bli det motsatta -- det är också ett argument som ni har hört förut. Vänstern och miljöpartiet har föreslagit rätt för kommunerna att ta ut bensinskatt. I första hand är väl det inte vad konstitutionsutskottet är bäst på, men jag antar att undertecknarna av reservation nr 8 är ute efter att vidga den kommunala kompetensen så att detta blir möjligt. Jag tycker att underlaget i dag i vårt betänkande är alldeles för dåligt för att fatta ett beslut om utökad beskattningsrätt för kommunerna -- det är ju det det handlar om. Storstadstrafikkommitténs betänkande, som det här förslaget kommer ifrån, arbetar man nu med i kommunikationsdepartementet, och det bör man enligt min mening fortsätta med. Reservation nr 10 handlar om offentlig verksamhet på entreprenad. Det är en komplicerad materia, som man efter folkrörelseutredningens arbete har fortsatt med inom civildepartementet. Det finns ingen anledning för utskottet att, som moderater och folkpartister föreslår, göra någonting innan det arbetet är avslutat. Vi måste ju se till att de beslut som vi fattar är väl underbyggda. Slutligen, fru talman, några ord om reservation nr 11 om ökad länsdemokrati. Det är centern, vänstern och miljöpartiet som står bakom den och som där talar om länsparlament. I årets budgetproposition har regeringen klargjort att vi går mot en minskad detaljstyrning av den kommunala och regionala verksamheten och en renodling av de statliga uppgifterna till främst regional utveckling och hushållning med naturresurser. Jag vill som företrädare för landets befolkningsmässigt minsta län inte vara med om en situation där länsparlament skall ha huvudansvaret för t.ex. regionalpolitiken. I en situation där länsparlament på sina egna villkor slåss om utvecklingsmöjligheter, inte minst på arbetsmarknaden, kommer de små länen utan tvivel på mellanhand. Det här handlar om solidaritet. Det är min fasta övertygelse att det behövs en statlig styrning och en riksomfattande planering i det avseendet. Den nya länsförvaltningen, som reservanterna ju är motståndare till, har ännu inte trätt i kraft. Det vore väl högst märkligt om en reform beslutad av riksdagen skulle kullkastas av samma riksdag innan den ens har fått någon verkan i praktiken. Avslutningsvis, fru talman, yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess helhet och följaktligen avslag på reservationerna.

Fru talman! Ulla Pettersson säger att de rikspolitiska inslagen inte alltid slår igenom i kommunerna. Jag har försökt följa den socialdemokratiska debatten på det här området under många år, och om jag har förstått rätt är det just det man har hävdat när det gällt den gemensamma valdagen och i hela den debatt som förts omkring länsdemokratin efter det att socialdemokraterna i början av 1970-talet hade ändrat uppfattning i den frågan: Det är de rikspolitiska inslagen som skall slå igenom, punkt och slut. Det skall inte finnas några utrymmen för lokala varianter. När det gäller frågan om kommundelning och kommunal demokrati vill jag säga att det bara är att följa den debatt som i dag förs i massmedia och på andra håll i kommunerna för att kunna konstatera att trenden är att minska den förtroendemannaorganisation som man har i kommunerna. Då gör Ulla Pettersson det här till en annan fråga och säger att avståndet till kommunkansliet inte är så långt, eftersom man kan inrätta lokalkontor. Det är ju en tjänsteorganisationsfråga -- det är problemet med kontakten med de kommunala tjänstemännen som man kan lösa på det sättet. Men det jag har diskuterat när jag bildligt har talat om kommunkansliet är ju demokratiinnehållet. Det är fråga om att ha många människor engagerade i den kommunala verksamheten, så att det finns förtroendemän i stadsdelar, i samhället, på arbetsplatser, osv., som man kan ha kontakt med och som man kan vända sig till för att framföra synpunkter. Ulla Pettersson påstod att jag har ställt frågan, varför man inte kan dela kommuner. Det var inte min fråga. Det går att dela kommuner. Det finns inga legala hinder för det. Jag frågade vad socialdemokraterna menar med det man skrivit på s. 6 i betänkandet. Jag har inte heller sagt att man springer i väg och delar kommuner så fort någon framställer det önskemålet -- det är inte det det handlar om. Det har skett när kommundelar enhälligt gjort sådana framställningar. I många fall hänger det på en kommunal -- kultur, kanske man kan kalla det, som har hängt med allt sedan den tvångsmässiga kommunsammanslagningen. Det var inte lyckligt att slå ihop kommunerna. Nu är man tillbaka vid att man enhälligt uttalat att man vill bli en egen kommun igen.Den fråga som jag ställde var: Vad erbjuder socialdemokraterna egentligen de kommundelarna? Man säger att det i första hand skall lösas på annat sätt än genom ytterligare kommundelning. Det blir väl i den frågan som i grundlagsfrågan, att de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet kommer att ändra sig först när den socialdemokratiska regeringen har beslutat medge dessa kommundelningar -- i Örebro, i Södermanland och kanske på flera ställen. Så en kommentar om kommunal demokrati och den länsförvaltning som vi i dag har. Ulla Pettersson säger att det inte går att kullkasta det beslut som riksdagen har fattat om den samordnade länsförvaltningen. Det märkliga är ju att det redan är kullkastat genom förslaget på utbildningssidan. Och det kommer ytterligare förslag, så det är inte mycket kvar av den samlade länsförvaltningen längre.

Fru talman! Ulla Pettersson hänvisade enbart till att de kommunala demokratiproblemen kan lösas på andra sätt än genom kommundelningar. Det vore bra om Ulla Pettersson ändå ville redovisa något sådant sätt, som alltså är bättre än kommundelning. Har verkligen kommuninvånarna fel när de, med erfarenhet av hur det har blivit i storkommunerna, begär att få en ändring till stånd och önskar att detta skall ske genom en delning av kommunerna? Har de verkligen fel i denna sin inställning? Som svar på min begäran att Ulla Pettersson skulle anföra ett enda skäl för att gå emot detta frågade Ulla Persson vad man vinner med öppna sammanträden. Helt klart vinner kommuninvånarna en ökad insyn i det kommunala arbetet. Deras kunskaper om hur arbetet går till i kommunerna ökas. De får möjlighet att lära sig mera om hur kommunen sköts. Med den insikten kan kommuninvånarna i fortsättningen också vara med och påverka hur arbetet skall skötas. Jag vill fråga: Hur är erfarenheterna från de öppna utskottssammanträdena som vi i KU har lanserat och som också andra utskott numera har? Är inte effekten av denna öppenhet positiv? Varför skulle man inte få samma effekt när det gäller öppenheten i kommunerna?

Fru talman! Ulla Persson avfärdade en ökad länsdemokrati med kravet på solidaritet. Det är ju inte alls fråga om det. Om vi skall ha länsdemokrati och länsparlament kommer länsstyrelserna och landstingen att slås samman. Länsstyrelserna är en kvarleva från den gamla statliga administrationen och förvaltningen från Gustav Vasas tid. I dag finns det inte något lokalt, egentligen parlamentariskt inflytande på det sätt som det borde finnas. Det enda vettiga sättet att få ordning på den regionala strukturen är att skapa länsparlament. Då finns det plats för både solidaritet och demokrati ute i regionerna. Detta är en förutsättning. När det gäller reservation 8 om utvidgad beskattningsrätt för kommunerna, är det självklart att det handlar om utvidgning av den kommunala kompetensen. Vad sjutton skulle det annars innebära? Det är viktigt att komma ihåg att det inte är konstitutionsutskottet som har hand om skatterna, utan konstitutionsutskottet har hand om lagstiftningsfrågorna. I det här fallet har vi haft en storstadskommitté, som har suttit och funderat och varit på väg att t.ex. tillåta färdavgifter i storstäderna och delvis en regional bensinbeskattning. Men regeringen har inte vågat ta steget fullt ut. Man har inte vågat att använda sig av de styreffekter som kan erhållas med hjälp av den här typen av lokala, kommunala miljöavgifter, som samtidigt skulle kunna hjälpa till att finansiera kollektivtrafiken. Jag menar att detta är fegt, både av regeringen och av ledamöterna i konstitutionsutskottet. Det har redan talats en del om öppna styrelsenämndssammanträden och öppna utskottssammanträden. Jag tror att den väsentligaste fördelen med att göra sådana sammanträden öppna är att människorna i kommunen får en insyn i beredningsarbetet på ett tidigare stadium. Annars blir ärendet offentligt först när det kommer till fullmäktige, då alla parter redan har intagit sina ståndpunkter. Demokratin skulle vitaliseras om kommuninvånarna redan på nämndnivå kunde gå och se hur deras egna representanter argumenterar. Det skulle innebära ett stort framsteg för den kommunala demokratin. Det är bara vi i miljöpartiet som företräder reservationen om minskad statlig styrning, menreservationen blir inte sämre för det. Minskad statlig styrning borde införas betydligt snabbare än vad som sker i dag.

Fru talman! Det är väldigt avslöjande för socialdemokraternas syn på kommunal demokrati när Ulla Pettersson säger att inrättandet av lokalkontor skall öka demokratin i kommunerna. Inrättande av lokalkontor ökar ju bara antalet tjänstemän. Det ger inte ett dugg mer inflytande åt kommuninvånarna. Antalet förtroendevalda blir inte fler och det ökar inte heller engagemanget vid beredning av ärendena. Ulla Pettersson sade att ett tillkännagivande från riksdagen om en friare nämndorganisation bara skulle bli ett slag i luften. Men på en lång rad områden har vi kunnat se hur snabbt socialdemokraterna har ändrat sig. Varför kan man inte ändra sig på den här punkten? För ungefär tre månader sedan var det fullständigt otänkbart att i kommunallagskommittén diskutera frågan om en friare nämndorganisation förrän efter 1991. Nu går det plötsligt att diskutera detta redan till våren i den proposition om en ny kommunallag som skall läggas fram. Varför skulle då inte riksdagen kunna göra ett sådant tillkännagivande redan i dag, när vi vet att kommunalpolitiker av alla politiska schatteringar ute i landet är näst intill ense om att kommunerna själva skall bestämma hur arbetet skall organiseras? Ulla Pettersson sade vidare att miljöpartiet och folkpartiet har fallit bort när det gäller den kommunala vårdnadsersättningen. Jag vill påminna Ulla Pettersson om att vi i folkpartiet anser att vårdnadsersättningen skall gälla för hela landet. Att införa en kommunal vårdnadsersättning är en nödlösning till följd av att socialdemokraterna säger nej till statsbidrag för alla alternativ inom barnomsorgen. Det är därför som barnomsorgen har havererat. Att bara betala ut kommunal vårdnadsersättning är tyvärr ingen lösning, utan det behövs en helt ny inställning hos socialdemokraterna. Statsbidrag bör betalas ut till samtliga alternativ inom barnomsorgen. Det är vad som ligger bakom vårt ställningstagande här. Jag har fortfarande inte fått något svar på frågan varför socialdemokraterna är så förfärligt rädda för att låta kommuninvånarna få mer att säga till om. Så tolkar man det när ni säger nej till delning av kommuner, nej till öppna nämndsammanträden och nej till direktval av representanter i de kommunala organen.
Fru talman! När Bengt Kindbom talade om vägen till kommunalkontoret, var jag så enfaldig att jag trodde att han avsåg just vägen till kommunalkontoret. Men nu har jag förstått att det var någonting annat han var ute efter. Jag tog bara upp detta som ett exempel på att man faktiskt kan åstadkomma en del inom ramen för den lagstiftning som redan finns. Jag sade också att det hänger mycket på oss själva som rikspolitiker att föra ut dessa diskussioner till kommunerna, där man kanske inte ser längre än till den närmaste omgivningen och inte alltid har det större perspektiv som vi bör ha här. Beträffande delning av kommuner sade jag redan i mitt anförande att det inte är omöjligt att dela kommuner och att det förekommer delning. Men jag tror inte att detta är någonting som skall vidtas så fort man tycker att det brister i den kommunala demokratin. Om nu kommuninvånarna ställer sig bakom en majoritet för delning, hur gör man då om majoriteterna växlar, som de gör i många kommuner? Varannan mandatperiod kanske man vill ha delning av kommunen och varannan kanske man inte vill ha det. Hans Nyhage undrade om jag hade några alternativ till kommundelning. Ja, visst har jag det. Medborgarnas inflytande kan utökas på många andra sätt. Lokala organ är en sådan metod. Andra metoder är bl.a. den decentralisering som föreslås i den nya kommunallagen och utökade möjligheter till delegation. Allt det som Hans Nyhage redovisade skulle vara fördelar med öppna nämndsammanträden, kan man såvitt jag förstår åstadkomma genom att t.ex. ordna offentliga möten för styrelsen eller nämnden. Det går utmärkt. Jag vet att det har tillämpats i flera kommuner. Han drar paralleller till KUs öppna utfrågningar. Vad har vi gjort under de öppna utfrågningarna? Vi har ägnat oss åt vad vi kallar för inhämtande av upplysningar. Det är precis detta man kan göra vid den här typen av möten. Det går utmärkt för vilken kommunal styrelse eller nämnd som helst att inbjuda till ett offentligt möte. Man kan t.ex inbjuda företrädare för olika partier som kan föra fram sitt partis syn. Jo, Claes Roxbergh, det handlar om solidaritet när jag säger att jag inte vill vara med om några länsparlament som slåss om resurserna. Jag tror nämligen att de små länen skulle bli mera utsatta i ett sådant läge. Att en landsomfattande styrning av vissa regionala frågor behövs, tror jag även att miljöpartiet instämmer i. Om man inte vill ha den styrningen på uteslutande central nivå, vilket jag inte trodde att miljöpartiet ville, måste man ha någon form av statliga organ även på länsnivå. Slutligen, Ylva Annerstedt, vem är traditionell om man utgår ifrån att antalet anställda måste öka bara för att man inrättar lokalkontor? Det finns väl ingenting som säger det med självklarhet. Jag menar att man kan decentralisera den verksamhet som finns inom kommunerna i dag med den lagstiftning vi har. Man kommer att få ytterligare möjligheter till det om förslaget till ny kommunallag går igenom.

Herr talman! Vi skall ha vidare vyer här i riksdagen, sade Ulla Pettersson, än kommunalmännen har som kan vara trångsynta lokalt. Men man hoppas ändå att de slår vakt om den kommunala demokratin. Ulla Pettersson har inte särskilt vida vyer när hon säger att kommundelningar kan skifta ifrån mandatperiod till mandatperiod. Så är det inte i de fall av kommundelningar som har aktualiserats. Det enda stöd som kommundelarna kan få finns därför i reservation nr 1. Där sägs att det är viktigt att regeringen behandlar det här positivt. Jag hoppas att det finns förståndiga ledamöter som är beredda och en förståndig regering som är beredd att ta fasta på de lokala önskemålen. Pettersson till att det inte går eftersom man slåss om samma resurser. Hon säger det precis som om man inte gör det i dag i riksdagsdebatterna om regionalpolitiken eller vid länsstyrelsernas och landstingens uppvaktningar inför regering och andra myndigheter. Det påverkar inte den debatten. Vi har tagit upp demokratifrågorna, att ge den lokala befolkningen ett ökat ansvar och därmed också större engagemang i samhälleliga frågor.

Herr talman! Jag frågade Ulla Pettersson vilka de reella sakskälen är för att förhindra öppna sammanträden. Svaret jag fick var att man kan ordna offentliga möten i stället. Detta var väl ändå inget sakskäl mot öppna sammanträden. Jag kan alltså inte se att det föreligger något hinder för att ordna öppna sammanträden. Ulla Pettersson att man kan decentralisera inom storkommunernas ram. Borde konsekvensen då inte vara att man medger den längstgående decentraliseringen, nämligen att man kan dela kommunerna? Herr talman! I mitt tidigare anförande yrkade jag bifall till samtliga reservationer bakom vilka de moderata ledamöterna hade ställt sig. I avsikt att i någon mån tidsmässigt söka begränsa beslutsomgången av hela betänkandet återtar jag härmed yrkandet. Jag yrkar bifall endast till reservation nr 1.

Herr talman! Ulla Pettersson tog upp länen som slåss om resurserna. Det bygger på en felaktig föreställning. Resurserna finns ute i länen från början. Vattenkraften finns uppe i Norrland liksom skogen. Det gäller bara att låta länen behålla litet mera av de resurser som de egentligen har. Då klarar de sig. Vi behöver inte samla in pengarna och portionera ut dem. Låt länen i stället behålla pengarna. Jag har aldrig sagt att det inte behövs någon statlig styrning. Den statliga styrningen som behövs är dock bara en bråkdel av den som vi har i dag.
Herr talman! Jag vill återkomma något till frågan om öppna nämndssammanträden. Ulla Pettersson vill jämställa det med inhämtande av uppgifter. Vi vill faktiskt gå ett steg längre. Vi vill inte bara nöja oss med att inhämta uppgifter. Vid de tillfällen då det inte rör sig om enskilda människors personliga förhållanden skall man också kunna fatta beslut och bereda ärenden. Det är ytterligare ett steg. Vi vill ha försöksverksamhet när det gäller detta. Det handlar inte bara om att ordna informationsmöten. Återigen vill jag ta upp frågan om lokalkontor. Även om man har ökat antalet tjänster, ökas inte demokratin och inflytandet för de enskilda medborgarna. Det enda man åstadkommer är ytterligare en lokalhyra och mera åtgång på skattepengarna. Ulla Pettersson sade att beredning pågår när det gäller lagförslaget om offentlig verksamhet på entreprenad och att det därför inte finns någon anledning att göra något. De beslut som vi fattar skall vara väl underbyggda. Nog får man väl ändå säga att en beredning på tre år skulle kunna vara nog. Det här förslaget har nämligen legat färdigt på departementet under så lång tid. Ulla Pettersson vill väl inte påstå att utredningens förslag bara är ett hugskott. Nog har väl utredningen funderat en hel del när den faktiskt har kommit så långt att det finns ett färdigt lagförslag att presentera. Det här handlar bara om ovilja från socialdemokraternas sida att förnya den offentliga sektorn och göra alternativ och konkurrens möjlig ute i kommunerna.
Herr talman! Jag vill börja med att klargöra att uttrycket trångsynta kommunalpolitiker inte var mitt. Det var Bengt Kindboms. Jag sade att vyn kan vara litet olika om man sitter i riksdagen eller i kommunerna. Beträffande länsparlament och vem som har det övergripande ansvaret vill jag säga att i dag har regeringen ett övergripande ansvar. Jag har vänt mig mot att man inrättar självständiga länsparlament utan statlig styrning. Det är uppenbarligen det man är ute efter. Jag tror fortfarande att det skulle vara osolidariskt. Jag vet inte vad Hans Nyhage tycker att det skall finnas för skäl för en lagstiftning. Som jag ser det kan skälet för en lagstiftning aldrig vara att det inte finns några skäl emot. Såvitt jag förstår är det det han anför om de öppna styrelsesammanträdena. Claes Roxbergh är också inne på frågan om länsparlamenten. Han ger i mitt tycke uttryck för en mycket blåögd syn när han säger att om bara resurserna får vara kvar ute i länen så skall allt vara gott och väl. Jag kommer från ett län där det handlar om tresiffriga miljonbelopp som vi i netto får från staten varje år. Jag är inte beredd att säga nej tack till de pengarna bara för att Claes Roxbergh m.fl. tror att det skulle bli litet mera demokratiskt. Ylva Annerstedt talade om de öppna nämndsammanträdena. Det hon säger stämmer mycket dåligt med konstitutionsutskottets erfarenheter av öppna sammanträden, eftersom det där inte har handlat om någon beredning för öppen ridå. Jag tror att väldigt många kommunalpolitiker i det här landet håller med mig när jag bestämt hävdar att det måste finnas ett utrymme för diskussion och beredning av ärenden utan en fullständig insyn. Man behöver ibland helt enkelt pröva och testa sina idéer under ganska otvungna former. Det är på det sättet det går till när beslut fattas ute i kommunerna. Ylva Annerstedt tror inte heller ett ögonblick på att t.ex. lokalkontor, och jag antar att hon även menar lokala organ ute i kommunerna, skulle öka det lokala inflytandet. Det kan jag inte alls förstå. Om man har närmare till kommunens tjänstemän eller förtroendevalda, är det självklart att det ökar inflytandet. Jag tycker fortfarande att Ylva Annerstedt har en mycket rigid syn när hon hävdar att detta bara leder till extra lokalhyror, om vi nu skall fortsätta med exemplet med lokalkontor. Det finns väl ingenting som säger att man inte kan avstå från lokalhyror i centrum genom att flytta ut verksamhet. Det är mycket det som är tanken bakom det nya förslaget till kommunallag.